Herr talman! Kjell Johansson sade att det var makabert att höra Lars Bäckström. Ja, det kan det nog vara. För politiker är det ibland svårt att ställa om. Om man har haft en argumentationslinje i decennier blir det knepigt när någon ändrar sig. Men det skall nog Kjell Johansson lära sig så småningom. I valrörelsen möts vi säkert på något sätt. Vi har ändrat oss, och det är därför vi har ny politik: en ny tid -- en ny vänster. Vi har blivit klokare, och det är väl inte något fel i det? Det är väl bara bra det? Kjell Johansson försökte beskriva vår politik. En sak är säker, Kjell Johansson: Det där var inte vår politik! Jag lovar -- det är jag som har utformat den, så därom vet jag besked! Vi vill ha 30 % i företagsskatt. Sedan vill vi höja det effektiva skatteuttaget på bolagen till OECD-nivå -- det effektiva skatteuttaget alltså! Vi vill inte återinföra förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Jag har själv skrivit en motion om att den bör avskaffas. Varför skulle jag ändra mig på den punkten? Jag ändrar mig inte på alla punkter. Jag måste inte av princip byta ståndpunkt varje år. Detta besked ligger fast. Kjell Johansson var ju med i USA. På det amerikanska finansdepartementet trodde man inte att vi talade sanning när vi berättade om de svenska skattereglerna. Kjell Johansson var medlem av Om Kjell Johansson hade stått fast vid de åsikter som han hade då och inte dragits med på det blå tåg som Lundgren kör hade Kjell Johansson haft en mycket bättre position i dag. Man skall inte alltid åka med det där blå tåget. Då hamnar man på fel station. Det har ni gjort. Kjell Johansson och jag satt i samma rum på det norska finansdepartementet. Jag kan läsa upp siffrorna, som även tar hänsyn till dubbelbeskattning och alla sådana effekter. I Danmark 49 %. Så var läget före regeringens senaste sänkningar på företagsområdet. Sverige har världens lägsta bolagsbeskattning. Nej, nu ljög jag litet grand. Vi delar den platsen med Norge. På grund av detta kan vi komma fram till att man skall följa expertråd från en oberoende kommission, med Europas främsta skatteexperter, som är tillsatt av EU. Kjell Johansson säger väl att de också är omskolade planekonomer.
Herr talman! Jo, Lars Bäckström, det blir exakt som jag beskrev det med era förslag, om man skall tro era motioner. Det hoppas jag att Lars Bäckström vill, eftersom det är han som har skrivit dem. Ni skall anpassa er till de avskräckande skattesatser för den effektiva bolagsskatten som Lars Bäckström läste upp. Dessutom skall ni behålla dubbelbeskattningen på aktier. Till detta kommer förmögenhetsskatter som inte är avdragsgilla och som slår oerhört hårt på företagarnas inkomster. Lars Bäckström läste upp en rapport. Jag måste säga att det är oerhört intressant. Jag hoppas att Lars Bäckström studerar EG litet mera. Eftersom politiken där är så fantastisk och tilltalar Lars Bäckström kan det inte dröja länge förrän Vänsterpartiet står på rätt sida när det gäller debatten om medlemskapet. Tyvärr har Ruddingrapporten faktiskt inte antagits av kommissionen ännu. Herr talman! Lars Bäckström säger att han har skrivit den här motionen. Det tror jag att han har gjort. Jag tycker att jag känner igen honom. Lars Bäckström har dock glömt en sak. Han har glömt att räkna på vad förslagen i motionen innebär. Gör det! Detta är en sak som Lars Bäckström har glömt tidigare. Han har stegvis anpassat sig när jag sedan har kritiserat förslagen här. Det gäller t.ex. grundavdraget. Jag tycker att Lars Bäckström skall göra samma sak nu. Gå hem till studiekammaren och räkna på dessa förslag! Då kommer Lars Bäckström snart att ta ett rejält kliv åt rätt håll.
Herr talman! En gång i tiden talade Folkpartiet om de små stegens tyranni. Jag har tagit rejäla kliv mot marknadsekonomin sedan jag gick i gymnasiet och var med i VPK. Jag har tagit kliv, men de går inte att jämföra med de jättekliv i nyliberal riktning som Kjell Johansson har tagit sedan vi fick en moderatstyrd regering. Det är tragiskt. Jag sade t.o.m. ganska provokativt i slutet av mitt anförande att jag hade hoppats att Folkpartiet efter ett regimskifte skulle kunna närma sig en mer rimlig skattepolitik på företagsskattesidan. Det verkar inte så nu. Därför får jag avskriva den förhoppningen, men det finns andra mittenkrafter. Jag har räknat på våra förslag. Vi har inte föreslagit någon dramatisk höjning. Vi har föreslagit 30 % i bolagsbeskattning fr.o.m. nästa inkomstår. Det är fortfarande extremt lågt i OECD-världen. Sedan har vi föreslagit att man någon gång under 1990 talet skall fasa in skatt på industrifastigheter och kommersiella lokaler. Gör vi detta därför att vi är elaka? Nej, det gör vi inte. Vi gör detta därför att vi tar budgetunderskotten på allvar. Vad är den viktigaste orsaken till att industrin inte investerar? Det är budgetunderskotten. Budgetunderskotten betyder nämligen höga räntor i framtiden. En klok industriledare tittar inte på ränteläget i dag. En klok industriledare tittar på hur ränteläget och konjunkturerna ser ut om 5--6 år. Det är nu ett moras med statsfinanser i förfall. Om vi räknar med en tillväxt på 4 % blir det en statsskuld på 1 800 miljarder i slutet av 90-talet. Då låter man bli att investera. Det är era skattesänkningar vad gäller kapital och företag som gräver dessa djupa hål i statsfinanserna. Ruddingkommissionen avråder från att föra en sådan politik som innebär att man lägger sig på lägsta tänkbara nivå när det gäller bolagsskatter och företagsskatter. Då gräver man stora hål i statsfinanserna. Det är kontraproduktivt. Den galopperande statsskulden skadar framtidstron. Det är därför vi har dessa förslag. Vi tror inte att det blir ett enda nytt jobb på grund av våra skattehöjningar. Följden blir ett mindre budgetunderskott, och på sikt ger statsfinanser i balans nya jobb. Kjell Johansson sade att jag har ändrat våra förslag vad gäller gundavdragets avskaffande för inkomster över brytpunkten. Detta är ej korrekt. Ni kan kontrolläsa motionerna. Vi har haft samma förslag hela tiden. Det är ett mycket elegant förslag som ger stora skatteinkomster utan att man höjer marginalskatten över 50 %-nivån. Det är bara synd att ingen lyssnade på oss tidigare. Ni har ju gått oss till mötes när ni avskaffade grundavdraget för den statliga taxeringen. Ni börjar inse att vi hade rätt. Vi har en stabil politik som innebär belastningar på företagen. Det är sant, men företagen har blivit rikligt tillgodosedda när ni tvingades devalvera kronan och sänkte lönerna för löntagarna.
Herr talman! Som jag sade inledningsvis har jag inget hopp om att i min sista debatt kunna omvända Lars Bäckström när det gäller synen på beskattning av näringslivet. Marknadsekonomi, Lars Bäckström, innebär inte att man undanröjer förutsättningarna för privat företagsamhet genom att höja alla skatter som man kommer åt. Det är något helt annat. Lars Bäckström säger att han nu vill ha en marknadsekonomi. Jag kan inte se annat än att Lars Bäckströms studietid när det gäller marknadsekonomi måste ha varit mycket kort. Lars Bäckström har ägnat huvuddelen av sitt liv åt en helt annan ekonomi, nämligen planhushållningen. Jag får väl nöja mig med förklaringen att Lars Bäckström fortfarande är praktikant när det gäller marknadsekonomin. Men, som sagt, studierna leder framåt.

Herr talman! Kjell Johansson inledde sitt anförande med ett rejält angrepp på skattereformen. Vi skall komma ihåg att socialdemokrater och folkpartister tillsammans gjorde upp om den reformen. För min egen del är jag alldeles övertygad om att Kjell Johansson vid åtskilliga tillfällen har stått och försvarat skattereformen. Jag har själv hört honom göra det. Engagerat och kunnigt har han försvarat den. Nu är den plötsligt någonting förkastligt. En kameleont skulle bli grön av avund inför Kjell Johanssons färgskiftning. Han säger något mycket märkligt, nämligen att Lagrådets kritik bygger på den asymmetri som finns i skattereformen. Men då har inte Kjell Johansson läst Lagrådets kritik. Lagrådets kritik är mycket tydlig. Explicit pekar den ut speciella områden där det har gått snett. Det gäller fåmansföretagsbeskattningen. Ett stort antal olika skattesatser i kapitalbeskattningen öppnar för skatteplanering, säger man. Lagrådet kritiserar också det faktum att man har tagit bort de vattentäta skotten mellan olika inkomstkällor -- inkomst av arbete och inkomst av näring. Det är just de förslag som den borgerliga regeringen har lagt fram. Den skattereform som det rådde så stor enighet kring, bryts nu upp. Balansen, neutraliteten mellan arbete och kapital, försvinner. Den borgerliga regeringen har höjt skatten på arbete med 29 miljarder kronor. Man har sänkt kapitalskatten med 25 miljarder. Jag vill avsluta denna replik med att upprepa de frågor som jag ställde till Kjell Johansson i mitt anförande och som han konsekvent har vägrat att besvara. Tycker Kjell Johansson att spelreglerna för företagen är stabila i det här fallet? I slutet av december fattades ett beslut. En vecka senare kom man med ändringar. Någon månad senare ändrade man ändringarna. När utskottet skrev sitt betänkande föreslogs nya ändringar. Är spelreglerna för företagen stabila, Kjell Johansson? Uppfyller reglerna kraven på förutsebarhet? Man inför JIK-metoden, innan den är utredd, och låter den gälla från den 1 januari. Sedan avskaffar man metoden igen retroaktivt. Är detta förutsebart? Är det förenligt med rättssäkerheten? Hur är det med skatteplaneringen, Kjell Johansson? Det finns åtta olika skattesatser i kapitalbeskattningen. Hur är det med möjligheten att kvitta underskott i näring mot inkomst av tjänst? Svara på dessa frågor.
Herr talman! Lars Hedfors sade att jag inledde mitt anförande med ett rejält angrepp på skattereformen. Jag vill verkligen bestrida detta. Jag analyserade de obalanser som finns i skattereformen och som har sin enkla förklaring i att vi inte kunde komma överens om t.ex. beskattningen av egenföretagarna. Det var som att köra huvudet i väggen, totalt tvärstopp, när vi tog upp frågan om dubbelbeskattning av aktier. Det blev tvärstopp när vi försökte diskutera förmögenhetsskatten. Eftersom ni sade nej till att se över de här avsnitten, uppstod obalanser. Ni bär ett mycket stort ansvar för de regler som nu behövs för att man skall kunna skilja på reglerna för beskattning av kapital och få en rättvis beskattning av egenföretagarnas inkomst av näringsverksamhet. I dag för Lars Hedfors en rättssäkerhetsdebatt. Han går på detaljerna i förslaget. Jag kan försäkra Lars Hedfors att det inte finns en enda punkt som man inte är helt på det klara med. Jag har påpekat tidigare att man använder datorer. De flesta företagare vänder sig till en revisionsbyrå. Där används program. De konstiga skattereglerna omvandlas till ett program. Man knappar in några siffror, och sedan rasslar det ut uppgifter om vilka alternativ man har och vad lagen tillåter. Jag känner till detta. Jag har gjort så. Det har inte Lars Hedfors gjort. Jag har prövat mängder av olika program. Naturligtvis finns det en brist i lagstiftningen, nämligen att den är svår att förstå. Det håller vi på att försöka rätta till. Lars Hedfors säger att han upprepar de frågor som han har ställt tidigare. Sedan vi började diskutera skattefrågor i denna kammare, har jag kommit underfund med Lars Hedfors debatteknik. Den innebär att han ställer frågor, ställer frågor och ställer frågor. Jag tvingas också konstatera att jag har gått på den niten. Jag har svarat på frågorna. Jag vågar nästan slå vad om att jag har svarat på mer än dubbelt så många frågor som Lars Hedfors. Jag kommer därför inte att svara på en enda fråga till innan Lars Hedfors svarar på någon av de frågor som jag ställde.
Herr talman! Jag har inte uppfattat att Kjell Johansson har ställt några direkta frågor i den här debatten. Han har kommit med en otrolig mängd påståenden. Efter bästa förmåga har jag försökt bemöta dem. Kjell Johansson kan inte svara på frågorna. Rättare sagt så håller han med mig när jag säger att behandlingen av ärendet är skandalöst. Det finns ingen möjlighet för en företagare att från den ena dagen till den andra veta vilka regler som gäller. Förutsebarheten är i det närmaste obefintlig. Skatteplaneringen gynnar de oseriösa företagen och missgynnar de seriösa. Det är en rättssäkerhetsfråga, och det kan vi gott diskutera i dag. När det gäller skattereformen är det precis som Kjell Johansson säger. Vi fick ge och ta. Vi gjorde en kompromiss och en överenskommelse. Vi tog varandra i handen och sade att vi skall hålla det vi har kommit överens om. Ni har brutit överenskommelsen på punkt efter punkt. Det är litet beklagligt, eftersom vi hade ett bra samarbete när vi genomförde skattereformen. Det var jobbigt, men det var ett ganska ärligt och hyfsat samarbete. Det är att beklaga att det inte har hållit ända fram. Herr talman! Det här är det sista replikskiftet mellan Kjell Johansson och mig. Jag skall därför avsluta min replik i litet försonligare tonart. Det är nog också Kjell Johanssons sista debatt i kammaren. Sedan pensionerar han sig. Jag vill tacka Kjell Johansson för den tid som vi har arbetat tillsammans i skatteutskottet och för de debatter vi har haft i kammaren. Det har varit ganska tuffa debatter. Men jag tycker att det har varit raka rör, för att citera en känd person. Det har också varit ärliga debatter. Det är möjligt att vi inte alltid har svarat på varandras frågor till hundra procent. Men det kanske gäller för flera än Kjell Tack skall du ha, Kjell Johansson. Jag vill gärna tillönska dig en skön och aktiv pensionärstillvaro. Jag tror att hela skatteutskottet instämmer. På utskottets vägnar framför jag vårt tack till dig, Kjell
Herr talman! För de sistnämnda orden ber jag att få tacka. Jag vill också kvittera med att rikta mitt tack till utskottet. Det har varit en mycket givande, intressant och trevlig tid att arbeta med skattefrågor. En del människor tror att skatter är någonting fruktansvärt tråkigt. Men skatter berör egentligen alla människor, och man får fantastiska kontaktytor. Därför är det en mycket, mycket intressant uppgift. Tack så mycket. Jag önskar er lycka till i arbetet med att undanröja även de kvarstående obalanserna i skattesystemet.

Fru talman! Jag dristar mig att delta i den här skattedebatten, eftersom det som jag ser det handlar om nyckeln till Sveriges framtid -- fåmansföretagen. Det sägs mycket i den här frågan, men det händer ytterst litet. Det finns stora problem att lösa i den svenska ekonomin. Vi har problem med budgetunderskott och arbetslöshet. Vi vet alla att vi inte enbart kan spara oss ur problemen. Vi kan inte heller låta alla som är utan jobb få arbeten i den offentliga sektorn. Då skulle budgetunderskottet öka. Vi har redan världens högsta skattetryck. Vad värre är, vi har ett enormt underskott som måste lånas upp. Det sades att vi inte kan höja skatten. Vi har redan en statsskuld på 140 000 kr. per person. Det är lika för alla. Oavsett om man är nyfödd, studerande, invandrare eller arbetslös så har man den skulden. Häromveckan när jag åkte hemifrån gick ett par grabbar på tåget i Enköping. De satt och pratade om sitt yrke. De var försöksutskrivna från fängelset. De pratade om frigång och tyckte synd om kompisar som hade tre år kvar. Jag sade till dem: Man kan ha många olika yrken att försörja sig på: det går att vara tjuv också. Då frågade de vad jag höll på med, och jag sade att jag var riksdagsman. De ville samtala litet grand om knark och sånt, och att vi skulle hjälpa dem att låta knarket flöda fritt. Jag sade: Ni är faktiskt skyldiga 140 000 kr var, grabbar. Hur tänker ni lösa det? Det tänkte de inte hjälpa till med. De svor litet grand om det också. Såvitt jag förstår finns det en ganska stor grupp som kanske inte kommer att hjälpa till med att klara av de lån vi har ställt till med. Vi får lasta på övriga människor ganska mycket mer pengar. Det är rätt tufft. Om vi inte hittar vettiga vägar ur det statsfinansiella moras Sverige hamnat i finns det heller inte någon hjälp att hämta från den gemensamma sektorn till dem som har det sämst. Detta är ett rop om besinning och insikt riktat i första hand till Socialdemokraterna. Vi måste tillsammans komma till insikt och nå samförstånd. Det sades här att detta inte går att klara av med enbart ideologi, utan det måste också till sunt förnuft. Jag vill nog säga att det krävs både sunt förnuft och ideologi för att vi skall komma någon vart, och det krävs värderingar. Vi måste tillsammans analysera vad det är som har gått snett och se hur vi skall kunna rätta till det. Jag tror att jag har en del av svaret på frågan om vad som har gått snett. Politiker och byråkrater har i allt för stor omfattning tagit på sig medborgaransvaret. De klarar inte av att bära denna välvilja, och den har dessutom dödat entreprenörskapet. Lars Bäckström talar här om ren intressepolitik. Från kds sida är det inte fråga om intressepolitik. Det finns inte något egenvärde i att man skapar förmögenheter och ser till att man förbättrar skattesitsen för företag och människor som är sparsamma. Det handlar om att skapa välfärd, att skapa arbete, produktion och välstånd. Då måste vi få hjälp av medborgarna, eftersom politikerna inte har klarat av detta. De skickliga entreprenörerna som under 1800-talet och fram till omkring 1950 byggde vårt välstånd visar att svenskarna är entreprenörer och att vi kan om vi får chansen. Utveckling åstadkoms av entreprenörer och genom enskilda människors initiativ. Det finns ingen annan möjlighet att få Sverige på fötter igen. Om utvecklingen har stannat av beror det på att entreprenörerna har dragit sig tillbaka. Så enkelt är det, och samtidigt är det besvärligt. Om vi skall klara av Sveriges problem måste politikerna överge tanken på att en upplyst överhet skall kunna forma ett bra samhälle. Enskilda människor måste ges chansen att ta större initiativ. Politikerna från 50-talet och framåt skattade sönder företagare. År 1950 var ca 25 % av BNP politikerstyrt. Nu är över 70 % politikerstyrt. Politikerna trodde att det gick att lasta på företagen hur mycket kostnader och hur stort socialt ansvar som helst. Men det gick inte. Därför nalkades vi avgrunden. Entreprenörerna tröttnade. De sålde sina företag och flyttade till Spanien, där de hade det ganska tråkigt. De är egentligen entreprenörer och vill driva företag, producera och skapa sysselsättning, och inte gå och lata sig eller spela golf. Felbeslut innebar att vi tappade entreprenörerna som skulle bygga framtidsföretagen. Det är därför Sveriges företagspyramid ser ut som ett snapsglas istället för en ölsejdel. Nyföretagande och verksamhet med att utveckla små företag till mellanstora företag förtvinade. Förstår politiker och även byråkrater vad de har ställt till med? Fru talman! Företagandet har försummats i 30--40 år. Det enda som nu kan rädda Sverige är att vi tar upp tråden från 50-talet och på nytt ger entreprenörerna livsrum. Men hur skall vi bära oss åt? Det blir inte lätt. Det kan jag intyga. Hur skall vi få en människa som tjänar 25 000 kr i månaden, har ett fint jobb och har en bra idé att bli en företagare och satsa på idén? Han kanske har 100 000 kr på banken. Han går till banken och vill låna 1 miljon till. Han får skriva på borgen, pantsätta hus och familjens egendom. Om detta misslyckas blir det en katastrof för personen i fråga. Han får gå ifrån huset. Det blir trassel med familjen. Det allra värsta är kanske att han inte har något jobb eller en stadig inkomst. Det är klart att det nog hade varit bättre att placera dessa 100 000 kr i aktier. Även om det hade gått åt pipan, och dessa aktier inte var värda ett dugg, hade han haft sin inkomsttrygghet kvar. Det är viktigt för människor. Den tryggheten förlorar man när man blir egen företagare. Därför måste företagare belönas. Här säger flera partier nej till t.ex. det lilla belopp på 150 miljoner som här satsas. Titta bara i taxeringskalendern! Genomsnittsföretagaren har en taxerad inkomst på kanske 60 000--100 000 kr. Genomsnittsföretagaren är inte rik, och framför allt inte den som skall bli företagare. Lagstiftarna är livrädda för att företagarna skall kunna vinna några kronor genom att göra om löneinkomster till kapitalinkomster och därmed slippa litet skatt, som egentligen inte är skatt, utan en trygghetsförsäkring. På en ort i Sverige gjordes en sammanställning av företagen från 1935 och framåt. Inte något företag hade under denna tid klarat sig utan att någon gång inställa betalningarna, göra konkurs eller helt enkelt upphöra. En god vän till mig drev företag i 35 år. Han kunde aldrig riktigt sköta sina betalningar. Han hade ett hundratal anställda som mest. När han dog gick sterbhuset, dödsboet, i konkurs. Jag tänker som så: Det är bara problem, varför skall man vara företagare? En klok människa tar sig en ganska noggrann tankeställare innan han ger sig på det. I varje fall om han sitter på en bra tjänst. Politiker och byråkrater har suttit alltför länge och tittat ner på företagarna och trott sig begripa bättre än företagarna hur man ordnar sysselsättning och produktion. Nu måste entreprenören upprättas. Det är han som är hjälten, inte politikern och inte byråkraten. Politikerna gör sin plikt som förtroendevalda om de stiftar lagar så att entreprenörerna kommer till sin rätt. Byråkrater utför sitt arbete bäst om de ligger lågt och framhåller entreprenören som den store samhällsbyggaren. Vi måste alla sluta att peka finger åt entreprenören! Fackliga representanter måste förstå hur viktiga entreprenören är. I vårt arbete för full sysselsättning, balans i ekonomin och välfärd för de som inte hänger med, måste vi ha en skattelagstiftning som stimulerar fåmansföretagandet. Regeringens proposition är här litet för försiktig. Det krävs faktiskt kraftfullare signaler för att få människor att börja tro på framtiden och bli företagare. Oppositionens motioner vittnar om fortsatt brist på insikt i hur vi skall få igång entreprenörandan igen. Även utskottet uttrycker litet väl stor försiktighet. Jag tänker ändå yrka bifall till utskottets majoritetsskrivning. Eftersom det är så pass krångligt att genomföra förändringar måste man ha en utredning som inte jag har kapacitet att ge riktiga formuleringar till. Det viktiga för oss är: Vi har ingen tid att förlora, och vi måste signalera starkare än nu. Alla politiker från alla partier säger att de nya jobben kommer att skapas genom småföretagen. Jag hörde häromkvällen i TV Thage G Peterson. Han sade: Vi behöver få igång företagarna. Vi måste få människor att ta risker. Man vad gör Thage G Peterson och hans parti för att det skall bli möjligt? Vetskapen om problemen -- arbetslösheten, underskotten i budgeten och allt detta -- och den påstådda insikten om att problemen skall mötas och lösas förpliktigar. Entreprenörskapet måste stimuleras. Politiker från alla läger måste ta ansvar för slagorden.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Ny demokrati har fyra reservationer i skatteutskottets betänkande 25. Vi står givetvis bakom dem, men jag yrkar bara bifall till reservation 5 och reservation 11. Jag hoppas att Carl Olov Persson läser igenom reservation nr 5. Den handlar om precis det Carl Olov Persson stod och pratade om i en kvart. Sedan vill jag ta tillfället i akt och tacka er i utskottet för en trevlig tid. Jag tycker att det har varit trevligt och stimulerande. Ni är bra människor allihop. Samtidigt vill jag också tacka kanslipersonalen som har utfört ett mycket bra arbete. Jag hoppas att vi ses igen till hösten, vare sig ni vill eller inte. Tack skall ni ha!
Fru talman! I föregående replikskifte mellan mig och Kjell Johansson ansåg han mig vara praktikant. Det har Kjell Johansson rätt i. Jag är praktikant och kommer förhoppningsvis att vara det hela mitt liv. Praktikanter lär sig saker. Det var därför jag med så stort intresse studerade Ruddingkommissionens rapporter. Jag vill ge Kjell Johansson rätt på en punkt. Det är en oberoende expertkommission. De nyliberala krafterna i EU har naturligtvis stoppat genomförandet av detta. Men det var Europas bästa skatteexperter som presenterade sin analys. Att sedan nyliberalerna härskar i EU är en annan sak. Det är därför vi är mycket tveksamma inför EU, för att uttrycka det försiktigt. Fru talman! Jag begärde inte ordet för att säga detta. Det var egentligen för att säga något direkt till Kjell Johansson från praktikant Bäckström. Vi har ju mycket skiljaktiga meningar Kjell Johansson och jag. Jag vill inte utnämna Kjell Johansson till praktikant. Han har varit med så länge i dessa skattesammanhang. Och jag kan ju inte med att utnämna honom till mästare heller. Det förstår fru talman. Jag har stor respekt för Kjell Johanssons kunnande även om vi har olika åsikter om saker och ting. Jag har inte bara respekt för kunnandet i sak. Efter hand under dessa år -- det är i alla fall sex år -- har det i hägnet av skatteutskottets arbete växt fram ett gott kamratskap mellan mig och Kjell Johansson, trots fiendeskapet i politiken. Därför, fru talman, har jag uppskattat mycket att ha ledamoten Johansson som fiende i politiken och Kjell som kamrat i skatteutskottet. Jag vill tacka Kjell Johansson. Jag vet att Kjell Johansson nu kommer att återuppta sitt värv som företagare. Jag kommer att minnas Kjell Johansson och försöka uppskatta honom härifrån riksdagen. Tack Kjell Johansson!

Fru talman! Vi har sedan knappt ett år en ny konkurrenslagstiftning som innebär en välkommen och välbehövlig skärpning jämfört med den tidigare nästan helt verkningslösa konkurrenslagen. Trots detta är det redan nu dags att göra undantag från den generella konkurrenslagstiftningen. Utskottsmajoriteten föreslår tre näringar som skall undantas från konkurrenslagstiftningen, nämligen jordbruket, trädgårdsnäringen och skogsbruket. Konkurrens är någonting som vi i vänstern i vid mening, liberaler och socialister välkomnar. Den är som regel till nytta främst för enskilda konsumenter, småföretagare och småfolket. Den är också någonting som gör ekonomin effektiv. Det finns i vissa sammanhang en konflikt mellan fri konkurrens och andra intressen. Det är ett utryck för dessa konflikter som ligger bakom det betänkande som vi nu behandlar. Sverige i viss mån fortfarande reglerad och har också tidigare varit det i viss utsträckning. Det är näringar som är reglerade ute i Europa. Man kan säga att det är den mest avskräckande sidan av det europeiska ekonomiska samarbetet. Den lagstiftning som utskottet föreslår att kammaren skall fatta beslut om i dag är en anpassning till regleringar på jordbruksområdet, undantag från konkurrens samt eftergifter för starka påtryckargrupper som representerar en liten del av det svenska näringslivet och en liten del av den svenska befolkningen. Det är beklagligt att Per Westerberg, som sade att det han huvudsakligen skulle syssla med i sin gärning som näringsminister var att vaka över konkurrensen, har föranletts att ge efter för påtryckningar från i främsta hand jordbrukskooperationen. Det är väl bara att med beklagande konstatera att de krafterna har varit så starka att inget politiskt parti har lyckats stå emot dem. Jag har en invändning mot det betänkande som vi nu behandlar, och det är att man utan saklig motivering föreslår att undantagslagstiftningen också skall omfatta skogsbruket. När propositionen kom, gjorde vi den bedömningen i Vänsterpartiet att det här var övermäktigt. Det fanns ingen egentlig anledning att bråka med regeringen i frågan. Men när behandlingen skedde i utskottet låg där en folkpartistisk motion som avvisar tanken på att särlagstiftningen skall omfatta även skogsbruket. Jag har lagt denna folkpartistiska motion till grund för en meningsyttring som innebär att undantagen skall begränsas till att gälla jordbrukskooperationen och trädgårdskooperationen.

Skulle det visa sig framöver att det inte går att hantera de positiva inslagen i kooperationen inom skogsbruket utan att göra undantag från konkurrenslagstiftningen, är jag beredd att ompröva detta ställningstagande. Men jag tycker inte att det är motiverat att i dag göra mer än de absolut nödvändiga inskränkningarna och förändringarna av lagen.

Fru talman! Redan när vi tog beslut om den nya konkurrenslagen var det meningen att tillåta jordbruket att samarbeta i primärföreningar. Konkurrensverket kom sedan till regeringen och pekade på att lagen inte var så utformad att man ansåg att de undantag kunde göras som vi hade räknat med. Det är bakgrunden till den förändring av konkurrenslagen som nu föreslås. De som omfattas av de nya reglerna är enskilda lantbrukare och andra företag som bedriver jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsverksamhet och som samverkar i ekonomisk förening. Varför skall då de här få ett undantag? Anledningen till det är att det ofta är små enheter som bedriver biologisk produktion, spridda ut över hela vårt land, och där behovet av att samverka för att över huvud taget kunna ta till vara de produkter de framställer är mycket stort. Det är naturligt att man samverkar vid lagring, beredning, förädling, distribution osv. av de här produkterna för att de skall kunna komma ut på marknaden och nå konsumenterna på ett bra sätt. Jag tror att alla partiers företrädare är eniga om att den typen av samverkan är bra och att den i slutledet också är bra för konsumenterna. Det som tillåts är alltså samverkan i primärföreningar, men det ställs också vissa krav på föreningarna. Föreningarna får inte ha sådana stadgar att de försvårar för medlemmarna att utträda ur föreningen, och medlem som utträder skall ha rätt att få det kapital vederbörande äger i föreningen med sig vid utträdet. En medlem skall också ha full rätt att direkt sälja sina varor till tredje man utan att föreningen skall ha någon möjlighet att påverka vare sig priset eller den försäljningen. Om föreningen har en dominerande ställning som gör att den har en marknadsandel på över 25 %, måste den gå till Konkurrensverket och begära särskilt tillstånd. I vissa fall kan föreningen få det tillståndet, om köparen också är dominerande på marknaden inom det område det gäller. Det råder mycket stor politisk enighet om dessa undantag. Det Rolf L Nilson tar upp är frågan om även skogsbruket skall omfattas av undantagen. Jag håller med Rolf L Nilson om att kriterierna för skogsbruket är svagare än när det gäller lantbruket. Men samtidigt skall vi komma ihåg att strukturen ändock är densamma. Det är ofta små enheter. 87 000 skogsägare är medlemmar i skogsägarföreningar, spridda över Sverige. Många har relativt små skogsarealer, och det är i många fall nödvändigt att samarbeta med grannarna för att över huvud taget kunna ta ut virke ur skogen och få någon rimlig ersättning för det. Föreningsrörelsen på skogssidan är uppbyggd på precis samma sätt som inom jordbruket, även om det är färre föreningar, bara åtta stycken i landet. Det här har gjort att man har ansett att även skogsbruket bör tas in i undantagslagstiftningen. Vi skall också komma ihåg att det är mycket vanligt att en lantbrukare har ett mindre lantbruk och en liten bit skog som han arbetar med parallellt. Dessutom hör det till saken att statsmakterna har lagt restriktioner på skogsnäringen. Vi har under senare år antagit en miljölagstiftning som gör att man som skogsägare inte längre kan hantera skogen hur som helst. Det ställs alltså krav på skogsägaren att avstå från det kanske mest rationella skogsbruket på vissa områden. Det här har gjort att även skogen har kommit med i undantaget som vi nu diskuterar. Då säger Rolf L Nilson att man bör göra en utvärdering av detta, och det tycker vi i utskottet också. Så snart som möjligt bör naturligtvis Konkurrensverket undersöka om dessa undantag på något vis kommer att störa marknaden märkbart. I så fall får vi göra justeringar då. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det hörs ju tydligt att Rolf Dahlberg inte är entusiastisk inför den här förändringen. Jag tycker att det vore rimligt att avvakta erfarenheterna såväl från tillämpningen av den nya konkurrenslagen som prövning av de ärenden som finns hos Konkurrensverket och de utredningar som görs hos regeringen. Internationella jämförelser visar att i länder där det är rimligt att jämföra med förhållandena i Sverige har man inte innefattat skogsnäringen bland undantagen, trots att det säkert finns skogskooperation där. Konkurrensverket har accepterat undantag för jordbruk och trädgårdsnäring men inte ansett att det behövs för skogsnäringen. Andra näringar, där man bedriver samverkan i olika former, kan med viss rätt göra anspråk på att få sina intressen särbehandlade. Jag tycker att det här är olyckligt. En sak är klar, att kooperation och kooperativ verksamhet, både producent och konsumentkooperation, är positiva företeelser, och de har en gång i tiden kommit till för att främja konkurrensen. Men det är också uppenbart att alla former av kooperativ samverkan inte är positiva eller konkurrensfrämjande utan snarast konkurrenshämmande och därmed någonting som gör det ekonomiska systemet ineffektivt. Därför tycker jag att jag i sak har starka skäl för mitt yrkande att man skall göra så små och så få ändringar som möjligt och avvakta erfarenheterna innan man gör några förändringar. Jag vill också markera det Rolf Dahlberg sade om att vi i ett enigt näringsutskott uttalade oss mycket positivt för kooperativ företagsform både när vi antog konkurrenslagen och när vi behandlade förslagen till ändringar.

Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag vill ändå få några saker noterade i protokollet i denna fråga. Medelfastigheten uppgår till ungefär 50 hektar. Dessa 240 000 privata ägare äger hälften av landets skogsmark. Genom företagsköp och fusioner har massa och pappersindustrin samlats i ett fåtal mycket stora koncerner som samtidigt också är stora markägare. De äger tillsammans ca 40 % av den produktiva skogsmarken. De privata skogsägarna har av flera orsaker samlats i ekonomiska föreningar. En icke oviktig sak i detta sammanhang som jag tycker att framför allt sågverken, som har uppvaktat flitigt, borde tänka på är att de ekonomiska föreningarna -- skogsägarföreningarna -- ombesörjer och försäkrar en jämn virkesström till de olika industrierna. I dag, när industrin har minskat sina lager, är det ännu viktigare. Jag skulle vilja ställa en fråga både till Rolf L Nilson och till Rolf Dahlberg: Hur hade ni tänkt er att dessa skogägarföreningar skall kunna samla in virke från 240 000 privata skogsägare utan att kunna gå ut med en prislista och tala om vad ägarna får betalt för virket? Det är ju det hela denna fråga handlar om. Man diskriminerar de ekonomiska föreningarna när de inte får sätta ut ett pris. Det är meningen att en skogsägarförening skall få sätta försäljningspriset gentemot köpande industri om man har mindre än 25 % av den relevanta marknaden. Så långt har regeringen backat. Men det som räknas är att man köper virke och säljer till tredje man! Skogägarföreningarna är ju ensam om denna marknad och har 100 %! Modo, Stora och SCA köper till egna industrier. De förmedlar inget virke. De är obefintliga på denna relevanta marknad. De skogägarföreningar som inte samtidigt har industrier som förmedlar virket ramlar direkt, trots den medgivna 25-procentiga marknaden. Skogsbolagen och sågverken har inga sådana restriktioner för sina verksamheter. Jag tror att det här är resultatet av en fruktansvärd felsyn. Man har jämställt små enskilda skogsägare med stora multinationella företag. En liten skogsägare och ett stort multinationellt företag är jämbördes parter. I stället borde de enskilda skogsägarna jämföras med enskilda aktieägare som fritt kan agera i grupper inom bolaget. Det finns så otroligt mycket att förvånas över när det gäller denna fråga och hur den hanteras. Jag skulle vilja säga att många privata skogsägare av gammal hävd och vana är centerpartister -- det vet ni. De är storligen förvånade över att Centern nu är med och diskriminerar företagsformen ekonomisk förening. Jag måste säga att man blir lika förvånad över Vänsterpartiets ställningstagande. Man har lyckats hamna till höger om Per Westerberg på Näringsdepartementet. Som jag sade har regeringen åtminstone tagit åt sig en del av kritiken och medger därför att en prissamverkan får ske upp till en 25-procentig andel av den relevanta marknaden. Det avvisar Vänsterpartiet. Jag begriper inte hur man ideologiskt skall kunna försvara ett sådant ställningstagande. Jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott att partiet skulle hamna på samma sida som de multinationella företagen gentemot de kooperativa företagen och deras medlemmar. Vad som händer nu är att man överlåter till domstolarna att dels slå fast vilken den relevanta marknaden är, dels fälla utslagen om huruvida de ekonomiska föreningarna bryter mot lagen. Jag vill också säga några ord om medlemsrörligheten. Det kanske är att överdriva den frågan, men det finns i alla fall en teoretisk risk för att man äventyrar en ekonomisk förenings kapital, likviditet och förmåga att leva vidare om det kommer en tillfällig rörelse och medlemmarna begär ut sina andelar. Föreningen måste ju betala ut dem på stående fot.
Fru talman! Jag vill lämna ett kort svar till John Andersson. Jag skall inte lägga mig i de bekymmer han har med sitt tidigare parti i frågan, utan ta upp det han nämnde om att det rör sig om 240 000 skogsägare. Det är riktigt, men det är 87 000 som är organiserade i föreningsrörelsen. De övriga har naturligtvis möjlighet att sälja till andra aktuella köpare på marknaden. Det kan vara skogsbolag, sågverk osv. Dessutom är det fel att säga att de är ensamma inom en geografisk region. Kyrkan har ofta rätt stora skogsmarker där de utbjuder sina produkter. Kommunen har ofta mark, och även företag som drivs i aktiebolagsform finns som ägare. Det är sällan så ensidigt som John Andersson påpekar. När det gäller diskussionen om ekonomiska föreningar vill jag säga att utskottet i ett betänkande tidigare i vår klart har deklarerat att man absolut inte vill vara med om någon diskriminering av ekonomiska föreningar. De skall inte särbehandlas på något vis. Vi anser t.o.m. att samverkan i ekonomiska föreningar är positivt. Det sade jag också inledningsvis i mitt anförande. Jag vill tillbakavisa det John Andersson säger. Den kritik som möjligen har kommit, John Andersson, går ut på att man tycker att de ekonomiska föreningarna har fått för stora förmåner i och med det undantag vi nu gör. Kritiken har ofta kommit från det andra hållet.
Fru talman! Alla har vi fått ett brev från Sågverksföreningen i mellersta Norrland. Där har man inte fattat vad det handlar om. De håller på att rasera sin egen framtid. De talar om samarbete mellan ekonomiska föreningar. Det handlar inte om det. De åtta skogägarföreningarna har inget samarbete om priser osv. Det är inte det som det handlar om. Det är samarbetet med de enskilda skogsägarna det handlar om och att de inte får sätta sitt pris. Hur skall t.ex. Norrskogs ekonomiska förening, med 13 000 medlemmar, som praktiskt taget är ensam i sin region om att förmedla virke och förmedlar uppemot 1 1/2 miljon kubikmeter om året, kunna få in detta virke från 13 000 medlemmar utan att gå ut med ett pris till dem? Förstår ni inte att ni slår sönder föreningen och överlåter åt SCA, Modo och Graningeverken att gå ut och köpa virke? Det kan de göra redan i dag. Det finns ingen hembudsskyldighet för en medlem i en ekonomisk förening, t.ex. Norrskog, att sälja virke till föreningen. Det finns inget sådant krav. Han kan sälja precis till vem som helst utan att föreningen kan vidta några som helst sanktioner mot medlemmen i fråga. Det är inget argument. Det handlar helt enkelt om att diskriminera företagsformen ekonomisk förening. Har man egna industrier och köper virke till den egna industrin får man ha hela marknaden, och det händer ingenting. Det är när man förmedlar virke till tredje man som restriktionen finns om att man får ha högst 25 % av marknaden. Är man ensam i området om att förmedla virke ramlar man direkt även för detta procenttal. Det är en diskriminering av föreningen. Det är obegripligt att man inte på något vis har kunnat ändra på detta. Man kunde åtminstone med några ord ha sagt vad en relevant marknad är. Det framgår inte. Det är bara ett resonemang, där man tyvärr har tagit in transportfrågorna. Men skall man försöka att definiera en relevant marknad blir transporterna en fråga om minusavdrag.

Fru talman! Vi skall nu debattera ett ärende som behandlar en förändring av Hypoteksbanken, en av de få banker som är mycket välskött och nästan inte har haft några kreditförluster. I en promemoria har utförligt behandlats Hypoteksbankens och de tio hypoteksföreningarnas historik, liksom två tidigare offentliga organisationsutredningar, vilka båda tillkommit på initiativ av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. I promemorian har också redovisats LRF:s roll i organisationsfrågan och några av de metoder som LRF använt sig av för att driva igenom sin uppfattning i frågan. I de diskussioner som tidigare ägt rum i Finansdepartementet -- först under den socialdemokratiska regeringen och sedan under den borgerliga -- har målsättningen hela tiden varit att Hypoteksbanken skall, även efter en eventuell omorganisation, ges en sådan struktur att största möjliga trygghet för placerare och låntagare erhålls. Man har också beaktat konkurrensneutralitetsaspekten genom att förutskicka att det nya kreditinstitutet måste arbeta på lika villkor som jämförbara institut. Tillgången till riskkapitalmarknaden har därvid ansetts vara en förutsättning för att de nu angivna kriterierna skall kunna uppfyllas. De två statliga utredningarna har gett klart uttryck för dessa tankegångar. Såväl Riksbanken som Finansinspektionen har uttalat sig i samma riktning. Även den första lagrådsremissen, som i oktober 1992 utarbetades inom Finansdepartementet, bygger på samma tankegångar. Man har särskilt påpekat att Hypoteksbanken genom sin breda verksamhet, reglerad i lag som en gång tillkommit på statligt initiativ, får betraktas som ett halvofficiellt organ för vilket staten har ett särskilt ansvar. Mot den angivna bakgrunden har berörda statliga utredningar och myndigheter klart uttalat att banken skall bedriva sin fortsatta verksamhet i aktiebolagets form. I propositionen föreslås att landshypoteksföreningarna skall ombildas till en enda ekonomisk förening. Hypoteksbanken överlåter sin rörelse, liksom obligationsskyldigheterna och övrig tillgång till bolaget. För närvarande får finansieringsverksamhet inte bedrivas i ekonomisk förening. Regeringen kommer senare att föreslå lagstiftning som gör detta möjligt. Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner att Landshypotek -- om institutet så önskar -- driver verksamhet efter den 1 januari 1998 i ekonomisk förening. En förutsättning är dock att bolaget vid fusionstillfället har en kapitalbas som består av minst 6 % av primärt kapital. I propositionen finns lagrådsremissens lagförslag redovisade, liksom Lagrådets yttrande över förslagen. Av särskilt intresse är Lagrådets två huvudinvändningar mot förslagen.

Lagrådet konstaterade att det för närvarande inte är möjligt att bedriva finansieringsverksamhet i den ekonomiska föreningen. Enligt Lagrådets mening borde det dock inte komma i fråga att anta en lagregel som har sin utgångspunkt i något som i dag inte är lagligt. Lagrådet avstyrker därför förslaget i denna del. Regeringen säger i propositionen att det inom landshypoteksföreningarna i dag finns en stor kapacitet för att till medlemmarna tillhandahålla ekonomisk rådgivning och att medlemmarna bör kunna begagna sig av denna tjänst. Ekonomisk rådgivning förutsätter erforderliga resurser och kompetens hos vederbörande personal. Sådana finns inte för närvarande och har inte tidigare funnits i banken eller hos föreningarna. Man har i stället hänvisat låntagarna till LRF:s konsultverksamhet eller till annan ekonomisk rådgivning. Detta har inte alls berörts i propositionen. Den nuvarande kompetensen är helt och hållet anpassad till bankens och föreningarnas kreditverksamhet. Det är på grund av det anförda långt ifrån klart att det i propositionen tillfogade lagförslaget uppfyller det i lagen om ekonomiska föreningar uppställda kravet på främjande av medlemsintressen. Den andra huvudinvändningen från Lagrådet -- beträffande regeringsförslaget att införa lagbestämmelserna som grund för något som i dag inte är lagligt, dvs. förbudet för ekonomisk förening att bedriva finansieringsrörelse -- godtogs av regeringen. I praktiken innebär detta att man begär att riksdagen skall godkänna möjligheterna till en fusion mellan föreningen och bolaget fastän riksdagen ännu inte tagit ställning till något förslag om att ekonomisk förening skall få bedriva finansieringsrörelse. Man måste ställa frågan: Är detta över huvud taget konstitutionellt möjligt? Man har bortsett från utredningsförslagen och de två tyngsta remissinstansernas uppfattning. Dessutom har man frångått sin tidigare deklarerade ståndpunkt i fråga om vad som kan anses bäst för hypoteksorganisationen och bäst överensstämmande med den övergripande kreditmarknadsregleringen. Man har t.o.m. ansett sig delvis kunna bortse från Lagrådets synpunkter.

Alternativet hade varit finansiell katastrof med kraftfulla åtgärder från statens sida som enda räddningsmöjlighet. Ratinginstitutet Standard & Poors har nedgraderat hypoteksbanken vid två tillfällen, båda gångerna med motiveringen att bankens framtida organisation var oklar. Stor osäkerhet får anses råda beträffande ratinginstitutets kommande bedömning av ett till ekonomisk förening ombildat bolag. Varje nedgradering betyder dyrare upplåning och åtföljande dyrare utlåning. Det bör mot denna bakgrund ställas stora krav på att ett politiskt beslut att omvandla ett nyligen etablerat kreditmarknadsbolag till ekonomisk förening är riktigt med hänsyn till behovet av en väl fungerande kreditmarknad och det allmännas intresse av att undvika nya finansiella kriser. Det i propositionen framlagda förslaget innebär i organisatoriskt hänseende en betydande risk för att marknaden inte kommer att uppfatta förslaget som seriöst. Den kvarlevande banken ges inte någon chans att på ett övertygande sätt arbeta på upplåningsmarknaden med den inbyggda risken för att uppgå i en förening redan efter cirka två år. Från nu anförda synpunkter måste det anses betänkligt att redan nu besluta att bolaget skall kunna omvandlas till en ekonomisk förening efter så kort tid som har föreslagits. Bestämmelsen om att en fusion med en ekonomisk förening skall kunna ske redan den 1 januari 1998 bör därför utgå. Vår mycket omfattande motion innebär i korthet följande. Landshypoteks bärande affärsidé, nämligen lån till lantbruket och dess binäringar till fördelaktigast möjliga villkor, bibehålls. --Den kooperativa karaktären bevaras genom att föreningarna blir ägare till detta bolag. Genom konsortialavtal och hembudsskyldighet säkerställs att föreningarna även i framtiden blir majoritetsägare i bolaget. --Genom bolagsformen får Landshypotek också tillgång till riskkapitalmarknaden. Hypoteksbankens styrelse föreslås ha oförändrat antal ledamöter, dvs. sex ledamöter. Regeringen skall utse tre ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. I det nybildade kreditmarknadsbolaget föreslås att staten utser ordförande och att övriga ledamöter godkänns av Hypoteksbanken. Vi har väckt en mycket omfattande motion i det här ärendet med ett komplett lagförslag. Vi ifrågasätter å det bestämdaste att man kan hantera den här frågan på det sätt som har föreslagits i propositionen och som senare en bildad majoritet föreslår i det aktuella betänkandet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på propositionens förslag och bifall till vår reservation. Slutligen, herr talman, vill jag, med hänsyn till att detta är den sista debatten i näringsutskottets frågor som jag deltar i, framföra ett tack till ledamöterna i utskottet. Det har varit trevligt och intressant vid de tillfällen då jag har deltagit vid ärendenas behandling. Jag önskar alla ledamöter en trevlig sommar.

Herr talman! Betänkandet NU27 om ombildningen av Landshypotek är ett exempel på att ett i huvudsak bra och hos berörda parter förankrat beslut vid rätt tidpunkt är bättre än ett -- enligt vissa debattörer -- perfekt, men inte alltför väl förankrat beslut vid fel tidpunkt. Kort sagt: Det är viktigt att riksdagen fattar ett beslut i morgon. Hypoteksbankens kreditvärdighet nedgraderades i början av detta år. Prognosen är negativ till följd av en försvagning av bankens tillgångar, men också på grund av dröjsmålet med förslaget om ombildning. Ytterligare försämrade upplåningsvillkor skulle kunna bli en följd av att osäkerheten kvarstår. Att då som utskottsreservanten Bengt Dalström och hans partikollega Bo G Jenevall föreslår avvakta ett nytt förslag från regeringen så att beslut kan fattas under hösten 1994 är mot den bakgrunden inte särskilt ansvarskännande. Det skulle innebära en förlängd och fortsatt mycket riskabel osäkerhet för låntagarna. Att det skulle behöva dröja ända till nu, sedan det första utredningsförslaget presenterades 1989, är naturligtvis beklagansvärt. Det är i varje fall inte något särskilt starkt argument för en ytterligare försening, nu när vi också kan falla tillbaka på att en enig landshypoteksföreningsrörelse sedan förra sommaren står bakom den nu framlagda organisationslösningen. Vad det handlar om, herr talman, är att utskottsmajoritetens förslag innehåller komponenter som tillgodoser både statens intressen och landshypoteksorganisationens önskemål. För statens del handlar det i första hand om att kunna avveckla den av staten garanterade grundfonden, som för närvarande uppgår till 2,3 miljarder. Sedan något år tillbaka får inte grundfonden beaktas vid beräkningen av kapitalbasen. Landshypoteksbanken hade ändå vid årsskiftet 1993--1994 genom en stabil vinstnivå nått en kapitaltäckning på 10,7 %. Förslaget medför att arbetet med att avreglera kreditmarknaden och skapa en önskvärd konkurrensneutralitet tar ytterligare ett steg framåt. Den önskvärda avvecklingen av den specialreglering som gäller landshypoteken kan påbörjas liksom en anpassning till EES-avtalets regler om stöd till företag. Fördelen med det framlagda förslaget för landshypoteksorganisationen är att man efter ett övergångsskede kan välja den associationsform som man själv finner vara lämpligast. Utskottet preciserar i betänkandet vilka förutsättningar som skall gälla för en fusion mellan den enligt förslaget nybildade ekonomiska föreningen och det likaledes nybildade kreditmarknadsbolaget, om Landshypotek beslutar att driva verksamheten i ekonomisk förening. Enligt regeringsförslaget skall den ekonomiska föreningen som bildas ha till ändamål att bl.a. lämna ekonomisk rådgivning till sina medlemmar, att göra kreditbedömningar samt att äga och förvalta aktierna i kreditmarknadsbolaget. Det förefaller som att man på den punkten har tagit hänsyn till Lagrådets synpunkter. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen från Ny demokrati.
Herr talman! Jag är av den uppfattningen att med den föreslagna ordningen kommer man att få betydande svårigheter med sin upplåning. Man kommer också att få betydande svårigheter med att låna upp kapital till konkurrensmässiga villkor. Jag vet att det har funnits en betryggande majoritet i denna riksdag för det förslag som vi i Ny demokrati har lagt fram i vår motion. Jag vet också att denna omsvängning är ett resultat av LRF:s sedvanligen mycket goda lobbyingarbete. Och det är bedrövligt att man skall behöva beskåda att en betydande riksdagsmajoritet svänger genom påtryckningar från ett särintresse.

Fru talman! Den 17 januari i år, sent på kvällen, återvände jag till Sverige och riksdagen från en utlandsresa. Jag hade bara delvis kunnat följa med i andra länders medier vad som timat i konungariket under min bortovaro. Påföljande morgon väcktes jag av reportrar från press och radio, som ville ha ett uttalande -- prompt och klart -- om hur jag såg på barnpornografi, och särskilt då kravet på en kriminalisering av innehavet. Det visade sig att en TV-kanal hade sänt ett program där sällsynt äckliga barnpornografiska sekvenser hade visats. Att ta avstånd från den vidriga företeelse som barnpornografi utgör var inte svårt. Men varifrån hade man fått att kriminalisering av innehavet löste alla problem? Skulle vi verkligen införa censur i Sverige som i århundraden, och senast nu i EU förhandlingarna, hållit fram betydelsen av vår tryck och yttrandefrihet? Skulle en trots allt så marginell företeelse som barnpornografi, hur vidrig den än är, få oss att gå ifrån alla grundläggande principer? Vilket var målet när det gällde stopp för barnpornografin -- stopp för alstren eller stopp för själva övergreppen? Borde det inte finnas rum för en smula eftertanke, särskilt inom konstitutionsutskottet som är satt att vakta våra grundlagar och bland dem den yttersta hörnpelaren för demokratin: tryck och yttrandefriheten? Så hade jag hoppats, men så blev det inte. KU:s ordförande gjorde en stolt proklamation om att frågan borde höjas över partipolitiken. Men rätt snart stod det klart att han därmed menade att alla borde ansluta sig till kravet på en kriminalisering av innehavet; något som vissa massmedier utan närmare eftertanke ropade på. Det krävde dock en grundlagsändring, och ett sådant förslag skulle i grundlagsenlig ordning ha lagts på riksdagens bord senast den 17 december förra året. Av naturliga skäl fanns det inte något sådant ändringsförslag. Frågan hade inte aktualiserats av någon i de partiöverläggningar som föregick de grundlagsändringar som vi under våren har haft att ta ställning till. I själva verket, fru talman -- och jag är ledsen över att behöva säga det -- är det främst socialdemokraterna som bär ansvaret för att barnpornografin tillåtits husera på det sätt som skett under de senaste decennierna. tukt och sedlighetsparagraferna i såväl brottsbalken som tryckfrihetsförordningen. Detta öppnade vägen för pornografin, också barnpornorgrafin. Min partikollega, Ola Karlsson, kommer senare att ange några av de motiv som uppenbarligen drev socialdemokraterna till detta. Sedan borgerliga regeringar hade tagit över genomdrevs en lagstiftning som 1980 hände absolut ingenting. Den nya borgerliga regeringen grep sig dock saken an med ny kraft. Resultatet blev att redan från den 1 juli förra året fyrdubblades straffet för produktion och spridning av barnpornografi från 6 månaders till 2 års fängelse. Dessutom har regeringen gått vidare. Man har skickat ut en departementspromemoria med olika förslag till straffskärpningar och olika åtgärder för att komma till rätta med barnpornografin. Detta skedde samtidigt som TV och massmedierna tog upp frågan på ett alltför enkelt sätt. Socialdemokraterna, som hade ett föga ärofullt förflutet när det gällde den barnpornografi som de tillåtit, skyndade sig att göra en helomvändning. Antingen präglades ordföranden Thage G Peterson av en ohöljd cynism och partitaktik eller också av en aningsfull oskuld -- som är svår att tro på -- eller också kanske en, när det gäller medlen, överdriven strävan att förbättra situationen. Jag vill gärna hoppas på det senare. Situationen blev alltså den att det ställdes krav från bl.a. socialdemokraterna på att man skulle sätta åt sidan vårt vanliga demokratiska sätt att ändra grundlagen bara för att kriminalisera innehav av barnpornografi. Man ville alltså att vi skulle använda oss av en undantagsparagraf för snabb ändring av grundlagen -- en undantagsparagraf som aldrig tidigare har använts annat än när det gällt vissa teknikaliteter. fem sjättedelar av KU:s ledamöter måste rösta för en sådan snabbändring. Detta kunde naturligtvis inte accepteras av utskottets moderata och folkpartistiska ledamöter. Grundlagens helgd betyder för mycket. Meningen med vår grundlag är just att den inte skall gå att ändra på grund av tillfälliga stämningar eller känslolägen. Vad som gäller vår folkvilja, frioch rättigheter, tryck och yttrandefrihet är själva grunden för vår demokrati. Undantagsparagrafen skall, är det meningen, endast användas i fall där vissa teknikaliteter blivit bortglömda i lagstiftningsarbetet; sådant händer. För oss moderater är vår demokratiska grundlag något som skall hållas i helgd och respekteras. Vi är inte beredda att tillåta censur efter tillfälliga ytterlighetskrav. Vi moderater har aktivt motsatt oss att det blev fritt fram för barnpornografin. Vi har medverkat till en straffskärpning beträffande distribution och produktion. I stöpsleven ligger just nu åtskilliga andra straffskärpningar som jag utgår från att justitieministern kommer att beröra i sitt inlägg. Vår normala grundlagsstiftning kräver två beslut med ett riksdagsval emellan. Dessutom skall ett grundlagsförslag ha introducerats senast 9 månader före ett riksdagsval. Då det vidare är fråga om en ytterst komplicerad lagstiftning om yttrande och tryckfriheten anser vi moderater att hela frågan måste övervägas synnerligen ingående. Däremot har vi, när det gäller konfiskering av sådant som polisen funnit, ansett att det är något som trots allt bör kunna accepteras eftersom det inte gör alltför mycket våld på grundlagen. Det finns också, fru talman, anledning att säga något om utskottens initiativrätt. Den var länge ifrågasatt och tillämpades i realiteten inte, men knäsattes omsider i vår nuvarande författning. Konstitutionsutskottet hade också väsentliga synpunkter att ange när frågan var uppe 1970. Man sade då: En principiellt viktig nyhet i förslaget är att utskotten skall få självständig initiativrätt. Och vidare: Utskottet förutsätter emellertid att de nya befogenheterna skall begränsas med samma varsamhet som iakttagits av de utskott som har självständig initiativrätt enligt nuvarande ordning. Man förutsatte alltså att det skulle vara praktiskt taget enhälliga utskott som tog initiativ om man frångick den vanliga beredningsproceduren. Vi har nu sett tendenser till att man luckrar upp de gamla tankegångarna. Vi såg det häromdagen när frågan om partnerskapslagstiftningen avgjordes. Det var inte något enhälligt utskott som fattade beslut; beslutet fattades med minsta möjliga majoritet: 8--7. I konstitutionsutskottet har vi dock, dess bättre, ett krav på att sådana snabbändringar kräver fem sjättedels majoritet. Vi har inte något motsvarande krav när det gäller de vanliga utskotten. Enligt min mening, fru talman, finns det anledning att se över initiativrätten, och måhända också kräva att det i fortsättningen skall vara fem sjättedels majoritet i de vanliga utskotten för att utskotten skall kunna ta initiativ. Vi moderater hade därför, fru talman, tungt vägande skäl då vi motsatte oss att en grundlagsändring beträffande kriminalisering och innehav forcerades fram i allra högsta hast. Vi vet ingenting om konsekvenserna för tryck och yttrandefrihetslagstiftningen, inte heller vet vi något om den reella effekten på den avart som vi vill komma åt, nämligen barnpornografin. Därför ser vi det nu föreliggande förslaget som ett tomt slag i luften. Möjligen är det bra. Det kan dock inte förverkligas förrän tidigast den 1 januari 1999. Därför hade det varit bättre att låta en utredning i lugn och ro utarbeta verkligt effektiva förslag i stället för att som nu hasta fram beslut, som ändå mycket väl kan falla så småningom. Det hade varit bättre att låta en utredning i lugn och ro arbeta fram de förslag som sedermera skulle kunna träda i kraft. En sådan lagstiftning har tiden på sig ända fram till den 1 januari 1997. Att anta den här vilande grundlagsändringen redan nu är en verkningslös och tom gest, ett populistiskt slag i luften. Från moderat sida kan vi emellertid konstatera att våra ambitioner till stor del har infriats. Vi har i motsats till socialdemokraternas frisläppande av barnpornografi 1970 genomdrivit en restriktiv lagstiftning 1980, en straffskärpning 1993 och det finns nya förslag till ytterligare straffskärpning som har kommit att aktualiseras just i år. Samtidigt vill vi ha alla konsekvenser och effekter utredda av en grundlagsändring som bl.a. skulle innebära att vi tummar på väsentliga frihetsprinciper. Censur är någonting som vi moderater har ytterligt svårt att kunna acceptera. Dessutom kan man, inte minst mot bakgrund av det vi hörde på nyheterna i går, om ett stort beslag i Trelleborg, fråga oss om inte just den lagstiftning vi har redan ger väsentliga instrument och vapen för polisen i kampen mot barnpornografi. Barnpornografi är en styggelse. Den skall bekämpas. Den skall bort ur det svenska samhället. Men det skall inte tillåtas att vi samtidigt tummar på väsentliga frihetsprinciper som har varit vägledande för det här landet i ett par hundra år. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Fru talman! Det var roligt att höra Birger Hagårds omsorg om grundlagen. När vi i första läsningen ändrade grundlagen avseende medlemskapet i EU, konstaterade utskottet att det var oklart i vilken omfattning överförandet av beslutsrätt skulle gälla och i vilken grad svensk konstitution skulle bli underordnad EU-rätten. Det var på tämligen lösa grunder man genomförde den här ändringen. Men det tyckte även moderaterna var förenligt med omsorgen om grundlagen. Omsorgen om att man inte skall använda fem sjättedelsmajoriteten gällde tydligen inte heller när vi ändrade lagen om konfiskation. Då kunde man tydligen också tumma på samvetet. Det tycker jag i det här fallet var bra. Ytterligare åtgärder mot barnpornografi heter det här betänkandet. Efter mer än ett års häftig debatt har konstitutionsutskottet försökt att åstadkomma några insatser som skall försvåra den olagliga spridningen av barnpornografi. Men innehavskriminaliseringen har vi inte kommit åt. Inte ens kriminalisering av överlämnande av barnpornografisk film har moderaterna kunnat gå med på. Betänkandet kunde ha hetat Otillräckliga åtgärder mot barnpornografi. Trots den långa debatten, seminarier, utfrågningar och utredningar lyckades regeringen inte komma till skott med nödvändiga förslag till grundlagsändringar i så god tid att innehav skulle kunna kriminaliseras. Med sina 4 ledamöter i utskottet har moderaterna också kunnat blockera ett utskottsinitiativ i det här avseendet. Det är tydligen främst oron för att censurförbudet skulle genombrytas som gjort att regeringen och moderaterna har velat ha ännu mer utredningar än de som gjorts. Mängden av motioner synes inte heller ha påverkat dem. Censurförbudet är viktigt, men när barn utsätts för dessa grova övergrepp och tillfogas skador som kan bli livslånga måste ängslan för att någon pornografisk film för mycket skulle beslagtas få vika. Det här är ingen marginell företeelse. Jag tycker att Birger Hagårds uttalande i det avseendet är häpnadsväckande. Om innehav kriminaliseras måste givetvis risken för godtyckliga och kränkande husundersökningar elimineras. Jag har också blivit övertygad om att detta är möjligt. Mängder av människor har bönat och bett oss att vi skall ta ansvar och stoppa barnpornografin. De skäms över att Sverige är ett av de mest liberala länderna när det gäller hanteringen av de här produkterna. Det hänger samman med att vi anser att barnpornografibrott bör sortera under begreppen tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott, vilket gör lagstiftningen litet långsam och komplicerad. Efter det att nu föreslagna lagändringar genomförts och trätt i kraft den 1 januari 1995 kommer innehavare och överlämnare av enstaka exemplar inte att kunna straffas för sina handlingar. Tullen kommer, precis som förut, att få stå och titta på när lådorna passerar gränsen in i landet. Däremot kan tullen få hjälpa andra länder, i vilka tullen har rätt att stoppa barnpornografi. Det är först när spridningsbrottet i landet är ett faktum som de kan stoppas. Och just spridningsbrottet kan vara svårt att bevisa. Det är bara om filmen eller videogrammet tidigare är spritt som det nu blir möjligt att konfiskera enstaka exemplar som överlämnas till annan. Många har nog trott att vi har förbjudit barnpornografi i Sverige. Men lagstiftningen har hål. De fria entreprenörerna är uppfinningsrika, och vi kan se nästan varje vecka vad de hittar på. Från den här talarstolen har under de senaste tre åren framförts den ena hyllningen efter den andra till de privata entreprenörerna. Inte minst kds ger ibland intrycket av att de har Guds välsignelse. Barnpornografihandeln är ytterligare ett exempel på hur oerhört viktigt det är att det finns en rättsordning som håller marknaden i tukt och förmaning. Även en lång rad annan handel på marknaden väcker min avsky. Handeln med enskilda barn för prostitution och för produktion av barnpornografi kan helt enkelt inte tillåtas om vi vill kalla oss ett civiliserat samhälle. Såvitt jag vet har det inte heller kunnat bevisas att det förekommer i Sverige. Det finns också en internationell handel med kvinnor för prostitution och pornografiproduktion som borde vara ovärdig civiliserade samhällen. Det finns mycket på den oreglerade kapitalistiska marknaden som har prägeln av medeltida mörker och som vi förtroendevalda borde ta itu med på allvar. Handel med förbjudna mediciner, handel med krigsmateriel, handel med modersmjölksersättning som dödar, export av miljöfarligt avfall till fattiga länder och annat sådant får oss ibland att känna vanmakt. Jag tror, fru talman, inte på det oupplysta penningväldet. Det som trots allt är ett framsteg i det här betänkandet är att barnpornografi som påträffas i samband med förundersökningar av brott i allmänhet nu kommer att få beslagtas och konfiskeras. Men den som är laglydig behöver inte vara orolig för att hans innehav av barnpornografi skall rubbas. Därför är jag övertygad om att debatten kommer att fortsätta. Annat som är positivt är att den vinst som barnpornografihandlare kan ha gjort på sin olagliga hantering får förverkas. Hittills har brottslingen otroligt nog fått behålla sin vinst på barnpornografin. Om det däremot varit vinst på olaga våldsskildring har vinsten kunnat förverkas. Det är givetvis också bra att det ges regeringen till känna att polisorganisationen för bekämpning av barnpornografibrott måste förbättras. Det är också värt att notera att utskottet i enlighet med Vänsterpartiets motion vill att regeringen skall undersöka möjligheterna att införa en åldersgräns på i princip 18 år och att den norska modellen därvid bör prövas. När det gäller det nordiska samarbetet hoppas jag att Berith Eriksson skall komma tillbaka till detta ämne senare under debatten. Nordiska rådets session i år har faktiskt rekommenderat oss att kriminalisera innehav av barnpornografi. I det här betänkandet berörs också behovet av lagskärpning mot olaga våldsskildring. Det är främst s.k. fist-fucking som berörts i motionerna. Nu har efter mycket utredande trots allt en dom avkunnats i Stockholms tingsrätt mot olaga våldsskildring i det här avseendet. Men det ställs krav på att bilden verkligen skall förmedla att offret upplever smärta vid ''fist-fucking''. Om offret upplever smärta men det inte tydligt framgår är Jag tror att vi fortfarande har mycket att göra när det gäller skärpning av lagstiftningen mot videovåld. Det är inte bara fist-fucking som det handlar om. Vänsterpartiet avser att återkomma i dessa frågor. Jag är för min del också övertygad om att våldet på film och video i vissa fall verkar inlärande av ett brottsligt beteende. Också detta finns det anledning att återkomma till. Forskning på området pågår. Utskottet förefaller vara ganska enigt när man läser betänkandet. Det är bara moderaterna och folkpartiet som skiljer ut sig med en reservation på en punkt. Någon meningsyttring från vänsterpartiet finns inte utan bara ett särskilt yttrande. Dessa båda partier vill inte nu ta ställning för en kriminalisering av innehav av barnpornografi men vill ha en utredning. Det kan givetvis tyckas vara litet patetiskt att nu föreslå en grundlagsändring som kan träda i kraft först 1999. Men om man har kommit till övertygelsen att lagförslaget är bra och håller, kan man givetvis göra detta för att markera en viljeinriktning. Lagförslagen måste hur som helst ses över senast våren 1998. Fram till dess kan givetvis ny kunskap vinnas. Vänsterpartiet anser att det givetvis inte finns något hinder att under kommande valperiod lägga förslag som förbättrar förslaget om kriminalisering av innehav. Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Fru talman! För de barn som utsätts för förnedring och övergrepp av ett sådant slag som vi knappast kan fatta är barnpornografin självfallet inte någon marginell företeelse. Men däremot vore det eländigt om sådana usla företeelser skulle få styra vårt agerande när det gäller vår urgamla frihet på tryck och yttrandefrihetens område. Det är detta som inte är acceptabelt. Därför finns det all anledning till eftertanke när man går in och tubbar på väsentliga principer. Fru talman! Dessutom finns det anledning att än en gång med eftertryck slå fast att den grundlagsändring som nu är föreslagen under inga omständigheter kan träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1999, dvs. inte efter ett val utan efter två val till riksdagen. Ingen kan få mig att inse att det skulle vara så bråttom att vi just nu skall ge efter för yttre omständigheter och tryck utifrån för att komma fram till något som är ett tomt slag i luften. Låt oss i stället i lugn och ro ta fram de ändringar av vår lag och vår grundlag som vi anser vara behövliga. Den tiden har vi på oss ända fram till strax före jul 1997. Det finns ingen anledning att hasta fram en ändring. Det vore just, som Bengt Hurtig säger, inget annat än ett patetiskt och tomt slag i luften som inte skulle få någon verkan.
Fru talman! Man brukar säga att när folk har svaga argument, höjer de rösten. Jag tycker att detta gäller Birger Hagård i det här fallet. Moderaterna har inte ens kunnat gå med på att kriminalisera överlämnande av barnpornografi, trots att spridningen av barnpornografi redan är kriminaliserad. Vi försökte att komma åt överlämnandet av en enstaka film till en annan mottagare. Detta visar just på ynkedomen och svagheten i moderaternas argumentation. När det gällde utskottsmajoritetsbegreppet, att det skulle vara fem sjättedelsmajoritet, gick det tydligen bra att gå med på vidgningen av konfiskeringsmöjligheterna. Jag tycker att det var bra att ni gjorde det. Men det hela verkar inte riktigt hänga ihop, eftersom ni inte anslöt er också på andra områden.
Fru talman! Fattar då inte Bengt Hurtig vad det verkligen är fråga om? Det är inte fråga om att höja eller sänka rösten eller någonting annat. Oavsett vilka ändringar vi än beslutar om i denna riksdag på grundlagsändringarnas område, kan de icke träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1999. Varför skall vi då i nådens år 1994, utan någon tanke på vad följderna kan bli, hasta och rusa fram med ett vilande grundlagsändringsförslag som sedan kan komma att ändras hur mycket som helst? Det är riktigt, Bengt Hurtig, att vi moderater, trots stor vånda, gick med på konfiskeringshistorien. Anledningen var att lagändringen kan träda i kraft redan den 1 januari 1995. Vi gick med på det, eftersom ändringen kan träda i kraft efter nästa val och för att vi utan vidare kan förutse vilka konsekvenserna blir. Detta får inga vittgående konsekvenser för tryck och yttrandefriheten. Vi kan överblicka konsekvenserna. Däremot, Bengt Hurtig, vet vi ännu ingenting om vad det skulle få för effekt om vi skulle gå in på spridningsområdet eller på en kriminalisering av innehavet. Det enda vi vet är att det skulle slå sönder, obotligt slå sönder, väsentliga delar av det svenska frihetsarvet. Det är möjligt att vi skall ta detta steg, men först sedan vi ordentligt har tänkt över konsekvenserna, när vi vet vad resultatet blir och när vi kan säga oss acceptera detta trots allt. Här skall det inte skyndas fram. Denna fråga är ingenting som man skojar med på en eftermiddag för att sedan säga: Vi kan ändra oss nästa år och lägga fram ett nytt lagförslag.

Fru talman! Det är bra att Birger Hagård slår vakt om det svenska frihetsarvet. Det kunde han ha gjort också när vi diskuterade frågan om överlämnande av beslutsrätt till överstatliga organ, där utskottet inte kunde bedöma hur stor omfattningen skulle vara. Det är ju ett faktum att spridningen av barnpornografi är kriminaliserad under förutsättning att barnpornografi sprids till flera personer. Men om en film som redan är spridd däremot lämnas över till en person, vill inte moderaterna vara med om att kriminalisera ens detta. Man får visserligen konfiskera den, men man får inte straffa innehavaren. Jag kan inte begripa vad det är för skydd av svenskt frihetsarv att slå vakt om att överlämnandet icke skulle vara brottsligt.

Fru talman! Det är barnen som skall forma morgondagens samhälle. I avvaktan på att barnen blir vuxna är det dagens samhälle som har den viktiga uppgiften att skydda barnen. Barnen är våra mest värnlösa medborgare. De är helt beroende av oss vuxna och löper större risk än vuxna att utsättas för övergrepp. Barnen måste därför skyddas från att utsättas för sådana djupa kränkningar som kan medföra att hela deras uppväxt och sedan deras liv som vuxna blir förstört. Barnpornografi förutsätter nästan alltid ett hänsynslöst utnyttjande av barn. Barnpornografi innebär också en kontinuerlig kränkning av barnet. Det är vi vuxna som måste skydda våra barn från sådana djupa kränkningar. Vad blir det annars av barnet? Vilken framtid får ett barn som berövats sin barndom, som mist sin tillit till vuxenvärlden och som förlorat tron på sig själv? Jag menar, fru talman, att det tillhör denna riksdags viktigaste frågor att innan vi skiljs på lördag besluta om ytterligare åtgärder mot barnpornografin. I dag är det straffbart att framställa och att sprida barnpornografi, i vart fall till fler än ett fåtal. Själva innehavet är däremot tillåtet. Det var detta som så många riksdagsledamöter vände sig emot i de motioner som konstitutionsutskottet nu har behandlat i betänkande KU28 om ytterligare åtgärder mot barnpornografi. Flertalet motionärer anser att innehav av barnpornografi bör kriminaliseras. Det är således inget utskottsinitiativ som ligger bakom utskottets förslag utan förslag från ett stort antal ledamöter i denna riksdag. Frågan om innehavskriminalisering inrymmer emellertid i sig viktiga yttrande och tryckfrihetsrättsliga aspekter. Det var detta som var mitt stora dilemma när jag skulle ta ställning i frågan. Som konstitutionsutskottets ordförande har jag en extra stor skyldighet att försvara de grundläggande principerna om yttrande och tryckfrihet. Jag måste just av detta skäl iaktta stor försiktigthet vid ändringar i grundlagarna. Jag medger att det just med hänsyn till mitt ordförandeskap i KU inte var någon lätt uppgift att komma fram till ett personligt beslut. Å ena sidan var det självklart för mig att man borde hindra den fortlöpande integritetskränkning mot det skildrade barnet som varje befattning med barnpornografiskt material utgör. Å andra sidan vägde också det tryck och yttrandefrihetsrättsliga intresset mycket tungt. Jag skaffade mig mycket information och talade med väldigt många människor som visste mycket mer än jag själv visste på detta område. Det gällde sambandet mellan barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn, men också tryckfrihet och yttrandefrihet. När jag hade läst igenom alla motionerna och annat material i detta ärende fann jag, fru talman, att det måste vara barnets bästa som skall väga tyngst. Jag insåg också att det väsentliga med grundlagarna är att dess regler kan förstås av människorna och att reglerna är förankrade hos medborgarna. Jag vet att alla riksdagspartier är överens om att det är barnets bästa som skall sättas i främsta rummet. På denna punkt behöver vi inte övertyga varandra. Men jag vill gärna säga att jag enbart kände bedrövelse när jag lyssnade på Birger Hagård. Det var bara förhinder och underkännande, bara motstånd, bara nej. Han yttrade inte ett ord av uppskattning för de ansträngningar som så många människor runt om i vårt land har gjort denna vår för att sätta hårt mot barnpornografin. Det fanns inte ett enda ord i Birger Hagårds inlägg om barnen. Jag satt och undrade vad alla de barnfamiljer och föräldrar som röstade med Moderata samlingspartiet nu säger om sitt parti, som bara bjuder på motstånd och motstånd. Jag menar att frågan är enkel att ta ställning till. Vill vi eller vill vi inte med kraft bekämpa det sexuella våldet mot barn? Vill vi eller vill vi inte bekämpa tortyr av barn? Varför kan vi inte bli överens om detta? Det förvånar att regeringen mot den här bakgrunden inte har gjort något ställningstagande och inte fattat något beslut som har kunnat föreläggas riksdagen. Faktum är att det trots att diskussionen om barnpornografi pågått under en lång tid inte finns något regeringsförslag i frågan. Såväl justitieutskottet som konstitutionsutskottet anser ju att det är förvånande att regeringen visat en sådan brist på handlingsförmåga. Särskilt anmärkningsvärt är detta mot bakgrund av att justitieutskottet redan under förra riksmötet underströk frågans angelägenhet. Fru talman! Utvecklingen har visat att hittills vidtagna åtgärder mot barnpornografi inte har varit tillräckliga. Genom Justitiedepartementets passivitet har riksdagen och konstitutionsutskottet ställts inför en synnerligen besvärlig situation. Riksdagen har fått agera för att söka åstadkomma nödvändiga förändringar. Det har innneburit stor press inte minst på KU:s kansli. januari 1999. Detta är ett beslut som jag hälsar med glädje och stor tillfredsställelse. Förslaget stöttas av en stor majoritet av konstitutionsutskottets ledamöter. Tyvärr uppnåddes inte den kvalificerade majoritet om fem sjättedelar av utskottets ledamöter som krävdes för att kunna göra innehavet straffbart redan från den 1 januari 1995. Detta beklagar jag djupt. Det innebär att vi inte tillräckligt snabbt kan få till stånd denna nödvändiga åtgärd. Nu måste vi vänta till efter 1998 års val. Utskottet föreslår dock att riksdagen redan nu skall fatta beslutet att som vilande anta ett förslag till ändring i grundlagarna som innebär att det från den Nu finns det de som anser att riksdagen borde avvakta med att göra detta ställningstagande i frågan om innehavskriminalisering. Utskottets majoritet -- jag kan tala inte bara för Ny demokrati och Vänsterpartiet -- har funnit att det redan finns ett tillräckligt beslutsunderlag och att det därför är viktigt att riksdagen redan nu tar ställning i frågan i stället för att avvakta en utredning. Jag kan faktiskt inte tycka -- jag vet att de andra i utskottsmajoriteten har samma uppfattning -- att riksdagen skall vara passiv och vänta på förslag från justitieministern. Resultatet av en utredning skulle ändå inte, som majoriteten i utskottets ser det, kunna bli mycket annorlunda än vad som nu har förordats av utskottet. Vi menar att ett beslut nu innebär en kraftfull markering från riksdagen att barnpornografi inte kan tolereras. Ett beslut nu kommer att stärka Sveriges internationella anseende på detta område. Genom att under innevarande riksmöte ta ett beslut blir också en kommande riksdag tvungen att ta ställning till frågan. Personligen har jag dessutom ansett att det är viktigt att få bort frågan från valrörelsen, eftersom detta är en fråga som föga lämpar sig för valtaktiskt tennisspel i den politiska debatten. Om vi fattar ett beslut innan vi skiljs åt på lördag menar jag att riksdagen har gjort sitt ställningstagande. Konstitutionsutskottet har förordat en lösning som innebär kriminalisering av innehav av sådana bilder som är en skildring av verklighetstrogen karaktär. Med denna snäva avgränsning av det kriminaliserade området blir konsekvenserna på det tryckfrihetsrättsliga systemet begränsade och någon risk för oöverblickbara konsekvenser, som man på vissa håll har befarat, föreligger inte. Ett i och för sig straffbart innehav bör inte föranleda ansvar om innehavet med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Försvarlighetsrekvisitet torde här få samma innebörd som det redan har beträffande skildringsoch spridningsbrottet. Ett argument som anförts mot en innehavskriminalisering av barnpornografi är risken för ''smittoeffekter''. Man har menat att grundlagsprincipen om skydd för innehav av informationsbärare sedan länge utgör en rättsligt och psykologiskt verkande spärr mot inskränkningar i informationsfriheten. Om en sådan grundsats bryts igenom skulle den för framtiden förlora en stor del av sin betydelse som sådan spärr. Konstitutionsutskottets majoritet har inte skiljt sig från den här frågan utan vidare. Men vi har ändå kommit fram till den bedömningen att det inte här föreligger några sådana risker. Innehavskriminaliseringen sker enbart för att skydda barnen. Vi har också framhållit att barnpornografibrottet är unikt därför att det nästan alltid förutsätter ett föregående brott genom en mot barnet riktad handling enligt 6 kap. brottsbalken om sexualbrott. Man kan inte göra jämförelser med olaga våldsskildring eftersom man inte på samma sätt som ifråga om barnpornografi kan utgå ifrån att det är en verklig handling som skildras. De två brotten kan därför inte jämföras i detta sammanhang. Fru talman! Jag har denna vår lagt ned ett omfattande arbete för att få till stånd kraftfulla insatser mot barnpornografin. För detta har jag fått sur kritik och glåpord från statsministerns parti. Och det har varit litet smärtsamt att behöva uppleva att man använt hårdare ord om oss som vill kriminalisera än om dem som producerar och distribuerar barnpornografin. Men mitt arbete har glädjande nog fått stöd av många människor. Jag vill tacka de kunniga riksdagsledamöter av alla partier som genom sina motioner fört fram frågan om åtgärder mot barnpornografi. De enskilda riksdagsledamöter, också av alla partier, som agerat ute i samhället för en kriminalisering av innehav av barnpornografi är också värda ett stort tack. Jag känner också ett behov att tacka de poliser och åklagare som gör ett berömvärt arbete med att jaga och utreda barnpornografibrott. De brev med ca 400 000 namnunderskrifter som har kommit in till konstitutionsutskottet visar att frågan om åtgärder mot barnpornografi har engagerat stora delar av Sveriges folk. Jag vill, fru talman, ta tillfället i akt och varmt tacka dem som aktivt gått ut och engagerat medborgarna i denna fråga. Och jag vill tacka dem som genom sin underskrift visat att Sveriges befolkning är vaksam på sådana frågor som gäller skyddet av våra barn. Jag kan inte svara på alla brev, men alla skall veta att det har känts fint att få möta detta engagemang från Sveriges folk. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande KU28 om ytterligare åtgärder mot barnpornografi.

Fru talman! Konstitutionsutskottets ordförande Thage G Peterson talar med kluven tunga. Han sätter på sig helgonglorian och säger: Titta vad jagvill göra för barnen, men de på andra sidan vill ingenting göra! Så enkelt får det väl ändå inte vara, Thage G Peterson? Hela mitt anförande genomsyrades av att det är övergreppen mot barnen som vi måste komma åt. Det är förnedringen av barnen som vi måste komma åt. Det måste vara målet för vår strävan. Sedan är det en annan sak vilka medel vi skall använda i sammanhanget. Jag försäkrar Thage G Peterson att om han känner vånda när det gäller de här frågorna, så är det ingenting mot den vånda jag känner. Jag har tänkt på mina sju barnbarn, som kanske är det dyrbaraste jag har. Skulle jag på något sätt vilja medverka till att de utsattes för den förnedring och de övergrepp som det är fråga om? Självfallet inte! Det är detta som vi till varje pris måste motverka. Men Thage G Peterson och en majoritet i utskottet vill inte skilja på mål och medel. För dem har medlet, i det här fallet kriminalisering av innehavet, blivit det väsentliga. Målet däremot, att på effektivt sätt komma åt övergreppen, har de satt åt sidan, och det vill jag djupt beklaga. Fortfarande: Den ändring som utskottet föreslår kan träda i kraft först 1999. Varför då hasta fram den? Varför inte i lugn och ro och med eftertanke försöka komma fram till det bästa möjliga resultatet? Det är ändå mycket möjligt, eftersom det är fem år kvar, att man kommer att säga: KU har inte tänkt igenom det här. Majoriteten har inte alls kommit fram till den bästa lösningen. Alltså får vi sätta den åt sidan. Det är fullständigt onödigt. Det är därför jag menar: Litet eftertanke skadar aldrig i sådana här sammanhang. Låt mig sedan, Thage G Peterson, bara stryka under att jag icke kommit med glåpord mot KU:s ordförande. Det vore mig totalt fjärran att göra detta. Jag högaktar ordföranden alldeles för mycket för det, och dessutom brukar jag alltid skilja på sak och person i de politiska debatterna. Jag hoppas att motståndarna också vill göra det.
Fru talman! Jag vill gärna befria Birger Hagård från anklagelsen att ha kommit med glåpord mot mig. Jag har inte pekat ut Birger Hagård på den punkten. Däremot har jag läst justitieministerns pressmeddelande. Sedan har jag självfallet heller inte någon känsla av att Birger Hagård skulle vilja nå ett resultat i denna fråga som skulle utsätta barnen för någonting. Jag sade också att jag vet att alla riksdagspartier är överens om att barnens bästa skall sättas i främsta rummet. På denna punkt behöver vi inte övertyga varandra, sade jag i mitt inlägg från talarstolen. Fru talman! Birger Hagård tog upp en fråga som jag tänkte få beröra i replikväxlingen, och det är invändningen om att beslutsunderlaget inte är tillräckligt och att en utredning krävs. Vad det här är fråga om är att göra en avvägning mellan de två intressena skyddet av barnen och skyddet av yttrande och tryckfriheten. Här måste, som jag ser det, som mitt parti ser det och som majoriteten i utskottet ser det, barnen få väga tyngst. Vi har då sagt oss att en rättighet att inneha barnpornografi kränker barnens rättigheter. Sedan är det faktiskt så att varken censurförbudet eller rätten att framställa, utge eller sprida tryckta skrifter kommer att inskränkas genom vårt förslag. Inte heller berörs meddelarfriheten. Vi har varit oerhört noggranna på den punkten. Dessa viktiga principer kommer att upprätthållas med full kraft. Därför menar jag att Moderaterna har fel, Birger Hagård, när ni i ert särskilda yttrande påstår att kriminalisering av innehav av barnpornografi förutsätter -- ni uttrycker er faktiskt så -- ett genombrott av censurförbudet. Ni bortser från att KU:s förslag tar sikte på skrifter och filmer som redan är utgivna i grundlagens mening. I det här avseendet har utskottsmajoriteten utformat förslaget på samma sätt som det förslag om utvidgade konfiskationsmöjligheter som moderaterna i utskottet till slut ställde sig bakom. Därför inkräktar en innehavskriminalisering på censurförbudet lika litet som förslaget om konfiskation. Jag vet inte riktigt varför ni har missförstått det. Låt mig få tillägga att innehavskriminaliseringen blir begränsad till att enbart gälla barnpornografi. Dessutom omfattar den bara skildringar som är av verklighetstrogen karaktär, dvs. att man nöjer sig med vad bilden i sig visar. Det är en begränsning som är motiverad även ur de tryckfrihetsrättsliga aspekterna.
Fru talman! Jag är tacksam för att utskottets värderade ordförande Thage G Peterson liksom jag tar avstånd från alla personliga angrepp i dessa sammanhang. Det ligger under vår värdighet att hålla på med sådant. Thage Peterson har naturligtvis alldeles rätt i att det är två principer som har kolliderat här: å ena sidan intresset av att till varje pris skydda barnen, å andra sidan att till varje pris skydda tryck och yttrandefriheten. Men man har från majoritetens sida stirrat sig blind på medlen. Man tror att en kriminalisering av innehavet av barnpornografi löser alla problem. Det gör den inte. Vi kommer t.ex. inte åt vad som händer på data och digitalsida. Vi har fått se och höra och vi vet att det är någonting som sprider sig mer och mer. Hur skall man komma åt det? Det finns en mängd olika problem som man inte löser med en kriminalisering av innehavet, något som för övrigt Thage G Petersons danska socialdemokratiska kolleger helt och hållet har avvisat i sammanhanget. Därför borde vi nu använda den tid som står till vårt förfogande för att komma fram till bättre förslag som är heltäckande och dessutom studera ordentligt vilka konsekvenser spridningseffekterna får. Det är inte en tillfällighet att Lagrådet, vår främsta juridiska expertis i sammanhanget, totalt har underkänt ett framhastande av en lagstiftning på det sätt som majoriteten nu velat driva fram det hela. Det borde man kanske ta hänsyn och lyssna till. Det gör varken från eller till vad vi i dag beslutar om kriminalisering av innehavet. Lagen kan icke träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1999. Det blir därmed ett tomt slag i luften. Det hade varit bättre att avvakta resultatet från den utredning, som jag är övertygad om kommer att tillsättas inom Justitiedepartementet, och se vad den kommer fram till. Den har tre år på sig. På den tiden kan man göra bra mycket bättre saker än vad vi på ett par månader har hunnit göra i konstitutionsutskottet.
Fru talman! Birger Hagård var tidigare inne på niomånadersregeln. Jag tycker att det är viktigt att jag i en debatt om grundlagsfrågor mellan två ledamöter i KU får säga några ord om den regeln. Jag förstod att Birger Hagård tyckte att niomånadersregeln skulle strida mot andan bakom reglerna i grundlagstiftningen. På den punkten har Birger Hagård fel. Det kan vara litet smärtsamt att behöva upplysa en statsvetare om detta. Av förarbetena till niomånadersregeln framgår tydligt att om en sådan situation som nu uppkommit -- som stöd har jag propositionen om niomånadersregeln och grundlagsförändringar -- saknas det anledning att i regeringsformen införa någon särskild regel om behandling av förslag till grundlagsändring som väcks i riksdagen mindre än nio månader före ett ordinarie val. Det sägs vidare att det inte bör vara något hinder för riksdagen att fatta sitt första beslut men att det andra och avgörande beslutet emellertid i sådant fall inte får fattas redan efter detta val utan frågan får vila över nästa val. Det som majoriteten i KU föreslår har alltså förutsetts och behandlats på det nu angivna sättet i samband med niomånadersregelns tillkomst. Därför menar jag att de omdömen som gjorts av utskottsmajoriteten beträffande niomånadersregeln saknar grund enligt förarbetena till vår nuvarande grundlag.

Fru talman! Barnpornografi är en fruktansvärd avart i vårt samhälle som vi på alla sätt måste försöka bli av med. Den senaste tiden har debattens vågor gått höga om barnpornografi. Framför allt har debatten fokuserat förslaget att kriminalisera innehavet som om det skulle vara det enda sättet att komma åt den vidriga företeelsen. Om det vore så att vi genom att kriminalisera innehavet verkligen skulle få bort barnpornografin, skulle jag inte tveka om att använda det s.k. snabbspåret. Men jag ser inte att det är så enkelt. För ett år sedan avstyrkte konstitutionsutskottet motioner där man krävde kriminalisering av innehav av barnpornografi. Det var inte så att det saknades kunskap vid den tidpunkten. Det framgår klart av de motioner där man då föreslog en kriminalisering. Men KU:s ledamöter, med Thage G Peterson i spetsen, ansåg att det fanns tillräckligt skydd i lagen då, för ett år sedan alltså. Utskottet bemötte motionerna så här: ''De problem som tas upp i motionerna får sin lösning genom det förslag till en ny sekretessbestämmelse i 5 kap. som utskottet lägger fram i det följande. Syftet med motionerna får därigenom i allt väsentligt anses tillgodosett. Något tillkännagivande till regeringen från riksdagens sida är därför inte nödvändigt. Motionerna avstyrks följaktligen.'' Vad är det då som har hänt sedan dess? Jo, sedan en tid pågår en mycket stark bevakning i massmedierna, och dessutom är det valår. Nu säger Thage G Peterson att man vill ha bort frågan inför valrörelsen. Men har inte Thage G Peterson märkt att valrörelsen är i full gång? För mig känns det mycket obehagligt att på nära håll se hur kds och socialdemokraterna agerar för att vinna röster på en så allvarlig fråga. Det är mycket illa valt att ta just barnpornografin som en valfråga. Därför tycker jag att hanteringen av den här frågan i konstitutionsutskottet är synnerligen tragisk. Jag har i debattartiklar av framför allt socialdemokratiska riksdagsledamöter men även i utskottet pekats ut som en av dem i KU som har röstat mot innehavskriminalisering. Det är fel. Därför vill jag göra klart att jag inte motsatt mig en kriminalisering av innehavet. Jag tycker att det är mycket som talar för den åtgärden. Däremot har jag motsatt mig att använda det s.k. snabbspåret i denna del. Jag tycker att vi måste vara mycket varsamma när det gäller att ändra tryckfrihetsförordningen, inte minst mot bakgrund av den kritik som förts fram av Lagrådet och risken för att inskränkningar görs även på andra områden. Det kan bli s.k. smittorisk. Det finns ju förslag om att kriminalisera just innehav av annan typ av olaga våldsskildringar. Det i sig är ett bevis för att smittorisken föreligger. Regeln om att ett förslag om ändring av grundlag skall framläggas nio månader före ett val är till just för att det inte skall gå så snabbt att ändra våra grundlagar, vilka är basen för vår demokrati. Vi måste slå vakt om de demokratiska spelreglerna, speciellt med tanke på de kommande generationerna. Därför kan man inte ställa grundlagen mot barnen. T.o.m. riksdagsledamöter ställer sig frågan: Vilket är viktigast, grundlagen eller barnen? Precis som om grundlagen inte omfattade barnen! Denna debatt handlar inte, som en del vill göra gällande, om yttrandefrihet. Det är i dag förbjudet att producera och sprida barnpornografi. Dessutom är det kriminellt att över huvud taget utnyttja barn sexuellt. När det gäller sexuellt utnyttjande av barn har jag själv motionerat om att bestämmelserna skulle ändras så, att det inte skall krävas något motstånd från barnet för att det skall anses som våldtäkt. Såvitt jag har förstått är också regeringen inne på den vägen och kommer att föreslå en straffskärpning på den punkten. Det vore ett sätt att visa från samhällets sida hur allvarligt man ser på detta med sexuellt utnyttjande av barn. Ett särskilt problem är att barnpornografi kan spridas med hjälp av den nya datateknologin. Som Birger Hagård sade omfattar inte tryckfrihetsförordningen alster som sprids på det viset. Alltså skulle man inte med en kriminalisering av innehavet kunna komma åt den typen av spridning. Det är ett allvarligt problem i sig som också bör kunna tas upp i en utredning. Hur skall vi komma åt barnpornografi, våldspornografi och hets mot folkgrupp, vilket är förbjudet enligt grundlagen, när det sprids sådana alster genom den nya teknologin? Konstitutionsutskottet tillstyrker ett beslut om att barnpornografiskt material som anträffas vid brottsutredning skall beslagtas. Det är väldigt bra att vi har kunnat enas om detta. I fråga om det förslaget finns det inte några smittorisker och inte heller någon kritik. Därför har jag kunnat ställa mig bakom att vi använder oss av snabbspåret i det här sammanhanget. På grund av en märklig kovändning av moderaterna i utskottet blev det däremot inte möjligt att tillstyrka ett beslut om en skärpning av spridningsrekvisitet, och det beklagar jag. Det hade varit till hjälp för att komma åt de personer som sysslar med barnpornografi. Det har varit många märkliga turer i den här frågan. Inte minst olyckligt är det att konstitutionsutskottets majoritet har beslutat om ett vilande lagförslag om innehavskriminalisering, vilket kan träda i kraft först 1999. Därigenom kränker man minoritetens rätt att förhindra en snabb grundlagsändring. Man motsätter sig även kravet på utredning. När de gällande regler för grundlagsändring som infördes på 70-talet i samband med att de medborgerliga fri och rättigheterna stärktes drev vi från Folkpartiet kravet på att förslag om grundlagsändringar skulle läggas fram i god tid för att det skulle bli möjligt med en ordentlig debatt. Resultatet blev en bestämmelse i regeringsformen om en niomånadersregel. Det som har hänt den senaste tiden visar att denna niomånadersregel är viktig och riktig. Men för att en bred uppslutning kring niomånadersregeln skulle kunna åstadkommas fick Folkpartiet acceptera en kompromiss som innebar att niomånadersregeln skulle kunna upphävas om minst fem sjättedelar av konstitutionsutskottet var eniga om detta. Men man behöll alltså ett starkt minoritetsskydd. Om en sjättedel av KU ansåg att det behövdes ytterligare tid för beredning skulle en första lösning inte komma till stånd. Det som utskottetsmajoriteten nu föreslår i sitt betänkande strider mot andan i denna kompromiss. Därför anser jag att det är en uppseendeväckande demonstrationspolitik att man trots att minoritetsskyddet har utnyttjats ändå går vidare med den första grundlagsändringen. Syftet med niomånadersregeln är att man skall få tid för debatt och överväganden innan riksdagen fattar beslut om en första grundlagsändring. Innebörden av majoritetens beslut att gå vidare trots att Lagrådet har avrått och trots att minoritetsskyddet har utlösts är att majoriteten anser att minoriteten har missbrukat sin lagliga rätt, eftersom inget ytterligare finns att tillföra ärendet. Jag kan inte tolka det på annat sätt, och det är detta som jag finner kränkande. Fru talman! Avslutningsvis hade det varit angeläget med en nogrann utredning när det gäller såväl spridning och smittorisk som den nya teknologin. En sådan utredning hade kunna resultera i ett genomarbetat förslag om hur man bättre skall kunna komma åt den fruktansvärda avart som barnpornografi utgör. Det är viktigt att vi inte på grund av vår upprördhet hetsas till att frångå de demokratiska spelreglerna.

Fru talman! När det gäller skydd av barn från utnyttjande och övergrepp finns det enligt min uppfattning inga skäl att inte vidta alla åtgärder som krävs för att stoppa den smutsiga hantering som utförs av vuxna, pedofiler och profitörer. Min upprördhet är så stor över att den nuvarande regeringen inte har lagt fram något förslag och över att konstitutionsutskottet inte har kunnat ena sig om att lägga fram ett förslag om kriminalisering av innehav av barnpornografi. Argumenten för en kriminalisering är många och entydiga. De har framförts från Rädda barnen, från Unicef, från BRIS, från Barnombudsmannen, från riksåklagaren samt från andra organisationer och myndigheter. Vi kan stödja oss på barnkonventionen och på uttalanden från Nordiska rådet. Det finns undersökningar och vetenskapliga rapporter som alla är entydiga i sina slutsatser om hur barn drabbas. Skälen som talar mot en kriminalisering skulle vara att skydda utnyttjarnas grundlagsrätt. Min upprördhet är så stor att jag skulle vilja hålla de partier som har förhidrat en kriminalisering ansvariga för varje filmat övergrepp mot de barn som tvingas leva med vetskapen om att kränkningen av dem kan fortsätta år efter år. Det finns också risk för att Sverige åtminstone under de närmaste åren blir ett eldorado för barnporrfilm. Den senare synpunkten bestyrks av Karin Söder och Lisbet Palme. De organisationer som de företräder, Rädda barnen och BRIS, har med sin stora kunskap givit klara och entydiga uttryck för detta. Så länge innehav och också spridning av enstaka exemplar är tillåtet finns alltså denna risk. Det är för mig omöjligt att se varje utnyttjat barn i ögonen och säga: Lilla vän, tryckfrihet och yttrandefrihet är viktigare än du. Jag kan inte förstå att någon i den här kammaren kan göra det. I betänkandet har vi som är för kriminalisering av innehav tydligt markerat vår inställning i ett särskilt yttrande. Det är med sorg som jag tvingas konstatera att vi får acceptera en lösning som inte kommer att lösa problemet. Jag vill ta upp några exempel på bristerna, och jag utgår från en tidningsartikel som jag läste i morse om att 3 000 filmer har beslagtagits och två personer har häktats för brott mot barnpornografilagen. Om det skulle vara så att alla de 3 000 filmerna innehöll barnpornografi, vilket vi ännu inte vet, och att alla dessa 3 000 filmer skulle ha spritts till 3 000 människor -- en film till var och en -- kan vi inte göra någonting. Filmerna kan inte konfiskeras om inte innehavaren råkar ut för en husrannsakan i samband med misstanke om något annat brott. En för övrigt oförvitlig barnporrnjutare får hållas. Man kan visserligen ta utredningsexemplar i beslag, men med nuvarande lagstiftning måste dessa återlämnas. Man kan också tänka sig att de 3 000 filmerna är unika, att varje film är olika. Det gör att spridning plötsligt blir tillåtet, eftersom vi inte har kunnat enas om att spridning av enstaka exemplar skall vara förbjudet. En stor mängd filmer fortsätter att finnas i omlopp. Om tullen gör ett stort beslag av barnporrfilmer kan man inte göra någonting eftersom innehav är tillåtet. Import och export kan fortsätta obehindrat. Den enda tänkbara lösningen för att komma till rätta med denna vidriga hantering är alltså kriminalisering av innehav. Ett tungt ansvar vilar på moderater och folkpartister. I lugn och ro skall frågan utredas, säger man. Sedan skall beslut eventuellt fattas. Vilket lugn och vilken ro får de förnedrade barnen? Fru talman! Några begrepp brukar förknippas med olika partier: etik och moral, individens frihet, skydd för svaga grupper. Jag vill fråga företrädarna för de partier som förknippas med dessa ord hur de stämmer överens med hanteringen av denna fråga. Kristdemokraterna har med sitt agerande, sitt veto i regeringen, förhindrat att regeringen lade fram det ofullkomliga förslag som i KU dock hade kunnat samla en tillräcklig majoritet. Jag respekterar att kds vill kriminalisera. Den uppfattningen delar Centern. Men som jag sade i tisdagens debatt om partnerskap är det inkonsekvent när man i det ena fallet betonar att det är regeringen och enbart regeringen som har kompetensen för att lägga fram lagförslag men i andra fall förhindrar just det. Var är etiken och moralen i ett sådant agerande? Individens frihet går som en röd tråd genom Moderaternas politik. Jag har respekt för det. Men när den friheten är viktigare än skydd mot individens utnyttjande och förnedrande tappar jag respekten. Varje barn som förekommer i dessa avskyvärda alster har mist sin frihet och tvingas leva med den livslånga ofrihet som det innebär att ha blivit kränkt, så länge vi inte tar vårt gemensamma ansvar att vidta alla tänkbara åtgärder. Argumenten är ihåliga och blir inte bättre av Birger Hagårds höga tonläge. Folkpartiet liberalerna värnar de svaga grupperna. Varför har det tagit sig uttryck i att de som åberopar tryckfriheten för sin smutsiga hantering är svagare och mer skyddsvärda än de barn som drabbas? Ingela Mårtensson säger att det inte hänger ihop. Men det är klart att det gör. Det är grundlagen vi måste ändra för att komma till rätta med denna fråga, varken mer eller mindre. Folkpartiet har agerat hedervärt för att inrätta en barnombudsman, som har sin främsta uppgift i att se till att barns skydd får de nödvändiga lagar och regler som är grundläggande för detta skydd. I barnkonventionen betonas så tydligt att vi måste vidta alla lagliga åtgärder för att skydda barnen. I denna fråga finner jag Folkpartiets agerande obegripligt och inkonsekvent. Smittoeffekter har diskuterats. För mig är det smittoeffekter som innebär att de som tittar på barnpornografi också kan komma att förgripa sig på barn. Det är flera internationella undersökningar som har visat på ett klart samband mellan tittande och övergrepp. Är den smittoeffekten ointressant i förhållande till den föregivna smittoeffekten av ett censurgenombrott i grundlagen som vissa pekar på kan följas av andra. Det är denna kammare som har ansvaret för förändringar i grundlagen, dessutom med val emellan. Varför denna misstro mot det politiska ansvaret? Fru talman! För mig är det barnen, först och sist barnen, som måste räddas från förnedring och övergrepp. En kriminalisering av innehav av barnpornografi från 1995 är inte möjlig genom Moderaternas och Folkpartiets nej till utskottsinitiativ. Genom den markering vi har gjort i betänkandet att lägga fram en lag som får vara vilande till 1999 har vi visat på vilken inriktning vi vill ha. Jag har i utskottet accepterat de förändringar som har varit möjliga att få stöd för, men det är med sorg i hjärtat jag gör det.
Fru talman! Jag blir ganska upprörd när jag hör Christina Linderholm på ett sådant sätt förvanska situationen. När inte en ledamot i konstitutionsutskottet på ett riktigt sätt kan redogöra för hur denna sak har hanterats, visar det på att vi borde ha haft den tid som behövs enligt konstitutionen för att bereda denna typ av frågor. För det första har jag inte motsatt mig en kriminalisering av innehav. Det sade jag i mitt anförande. Jag har motsatt mig att man skall använda sig av ett snabbspår när det gäller denna typ av förändring i tryckfrihetsförordningen. Kan inte Christina Linderholm förstå att det finns en skillnad mellan det och vad hon påstår att jag har ställt mig bakom? Centern inte bakom de förslag som fördes fram för ett år sedan? Vad har hänt under detta år? Det fanns samma information om barnpornografi då. Det var väl inte lättare att acceptera den för ett år sedan. Nu skall vi plötsligt på grund av det enorma pådrag som har varit i massmedierna hantera denna fråga snabbt. Det är det jag vänder mig emot. Vi kan inte hantera våra grundlagar på det viset. Christina Linderholm säger att det inte hänger ihop. Jag kan förstå att det inte hänger ihop när man resonerar som hon gör. Grundlagarna är till för vår demokrati, för kommande generationer. De skyddar också våra barn. Inte minst för kommande generationer skall vi vara mycket noga med hur vi ändrar våra grundlagar. Det är därför vi har niomånadersregeln. Nu försöker man dessutom kränka minoritetens rättigheter att utnyttja den möjligheten, eftersom man skall köra över och ha ett förslag liggande fram till 1998. Det är en kränkning av spelreglerna. Christina Linderholm säger att det är obegripligt och att Folkpartiet är inkonsekvent. Är det någon som är inkonsekvent är det Christina Linderholm i sitt anförande. Vi anser inte att det bara är regeringen som kan komma med kompetenta förslag. Det vore till fromma för hanteringen av hela ärendet om konstitutionsutskottet hade haft den tid som hade behövts. Det sätt som denna fråga har hanterats på i konstitutionsutskottet har varit minst sagt tragiskt. Det är inte på detta vis vi skall hantera vår konstitution.
Fru talman! Jag förstår Ingela Mårtenssons upprördhet. Med det sätt på vilket Folkpartiet deltagit i hanteringen av denna fråga förstår jag att det känns jobbigt att argumentera. Det har ju inte varit särskilt ansvarsfullt. Jag kan fråga Ingela Mårtensson: På vilket sätt minskar skyddet för barn i grundlagen om vi skulle ha lagstiftat om innehav av barnpornografi? Ingela Mårtensson säger ju att grundlagen skyddar också barn och därför måste vi vara vaksamma vid förändringar. Men detta är ju en förändring som skulle öka skyddet för barn, de barn som omfattas av den barnkonvention som vi har ratificerat. Vi ställer ju alla upp på att vi måste ta största möjliga hänsyn till barnen. Här har vi haft chansen. Jag kan hålla med Ingela Mårtensson när hon beklagar att regeringen inte har gjort någonting. När det gäller den inkonsekvensen var det kds jag vände mig till. Jag kan hålla med Ingela Mårtensson om att det hade varit lättare om vi hade fått ett förslag från regeringen att ta ställning till. Det var det vi önskade och hoppades på. Det var av den anledningen som vi för ett år sedan valde att vänta tills den noggranna beredningen var slutförd. Vi visste ju att det pågick ett arbete i regeringskansliet. Sedan ledde inte beredningen till något resultat. Jag beklagar det djupt. Jag kan inte bortse ifrån de barn som skulle gynnas av ett snabbspår, och jag kan inte se någon som helst förmildrande omständighet för att man försöker gömma sig bakom lagstiftning och hanteringsfrågor när det gäller skydd av minderåriga barn.
Fru talman! Christina Linderholm fortsätter att blanda ihop saker och ting och ger inte en korrekt bild av vad som egentligen har försiggått. Hon sade att Folkpartiet har deltagit i arbetet på ett märkligt sätt och att vi har svårt att argumentera. Jag tycker inte alls att det är svårt att argumentera för att vi skall följa de demokratiska spelreglerna. Varför vill Christina Linderholm över huvud taget inte debattera den frågan? Det är inte så att jag inte anser att barnen behöver skydd eller att jag inte anser att vi skall göra någonting åt barnpornografin. Jag motsätter mig inte heller en kriminalisering av innehav. Men jag tycker inte att det kan gå till på det här viset. Varför kan vi inte diskutera den frågan? Skall vi hantera våra förändringar av grundlagen på ett sådant sätt? Är det så vi skall göra? Är det så vi visar respekt för våra grundlagar? Skall vi snabbt kunna göra förändringar i grundlagen? Det kan ju komma tider när helt andra krafter kommer i regeringsställning och snabbt vill köra över grundlagarna. Skall vi då gå före genom att i det här fallet utnyttja snabbspår, när t.ex. Lagrådet mycket starkt har motsatt sig detta? Jag tycker inte att det är på det sättet som vi skall hantera frågan. Jag undrar fortfarande vad det var som gjorde att Centern avslog dessa motioner för ett år sedan? Då sade man inte att man skulle komma med ett nytt förslag, utan man sade att det fanns skydd i sekretesslag osv. Av det skälet avslog man motionerna för ett år sedan. Jag vill att konstitutionsutskottet skall få ta den tid som behövs, och jag beklagar också att regeringen inte kom med ett förslag i tid, så att vi kunde hantera frågan på ett normalt sätt.
Fru talman! Jag förstår Ingela Mårtenssons behov av att rättfärdiga sig, och jag förstår Ingela Mårtenssons motvilja att argumentera om varför vi behöver skyddet för barnen. Jag förstår också att Ingela Mårtensson hellre vill diskutera frågan om snabbspår eller inte. Jag anser att möjligheten till ett s.k. snabbspår finns just för att man skall kunna komma till rätta med sådana här ofullkomligheter. Det är för mig helt självklart att varje fråga måste avgöras utifrån sitt värde, och i det här fallet är skyddsvärdet för barnen det helt grundläggande. Vad kommande konstitutionsutskott kan komma att göra kan varken Ingela Mårtensson eller jag sia om. Men det behövs faktiskt en betryggande majoritet för ändring av grundlagen. I det här fallet lyckades vi som vill skydda barnen inte få majoriteten med oss. Ingela Mårtensson har ju förhindrat att snabbspåret används på detta område, men trots det finns det genombrott i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i detta betänkande. Så snabbspåret gäller bara i vissa frågor, och det gör det hela ännu mer ologiskt och inkonsekvent, Ingela Mårtensson!

Fru talman! Barnpornografi handlar i verkligheten nästan uteslutande om sexuella övergrepp på barn. Hela denna företeelse är ofattbart vidrig. Att motverka, förhindra och bekämpa barnpornografi är därför alltid åtgärder som har till syfte att hävda barnets människovärde och mänskliga värdighet. Barnpornografi dokumenterar faktiska brott mot barn. Återanvändning av denna dokumentation innebär att barnets mänskliga värdighet kränks gång på gång. Det är stöld av barnets människovärde. Stöld brukar vara kriminaliserat. Ett medvetet innehav av stöldgods kallar vi häleri, och det är också kriminaliserat -- vanligen. Stöld av barns människovärde och värdighet är dock bara delvis kriminaliserat. Produktion och distribution av barnpornografi är straffbart, men inte innehav av barnpornografi. Den typen av häleri är alltså legal. Distribution till mer än ett fåtal, dvs. i praxis tre, är straffbart, men överlämnande av enstaka exemplar av barnpornografi är legalt. Man kan inte tjäna pengar på olaga våldsskildringar om det upptäcks; då kan medlen tas i beslag. Men förtjänst på barnpornografi kan inte tas i beslag. Spaningsarbetet vad gäller barnpornografi är -- för att uttycka sig försiktigt, fru talman -- inte högprioriterat. De härvor av brott eller misstänkta brott som nu har uppdagats har rättsväsendet närmast snubblat över. Det är bekymmersamt att ett mer aktivt arbete inte har etablerats, men vi får vara tacksamma för att det ändå har hänt en del saker som har skapat uppmärksamhet på detta område. Det finns med andra ord, fru talman, en hel del att göra. Det är därför konstitutionsutskottet nu föreslår en rad åtgärder på det här området, men sett som helhet är det ett svagt paket. Vi brukar ju här i kammaren tala om behovet av brett folkligt stöd. Det är ingen tvekan om att den folkliga vreden inför barnpornografi inte får sitt motsvarande uttryck i det paket som vi i dag diskuterar. Att 400 000 människor stöder en innehavskriminalisering är med svenska mått mätt inte något särskilt lågt tal. Man har visat detta stöd genom en aktiv handling. Fru talman! För min personliga del var det när jag kom fram till kärnpunkten i barnpornografifrågan som den riktiga åtgärden stod fullständigt klar för mig. Man kan inte låta en fortgående kränkning av barns mänskliga värdighet förbli legal. Människovärdet och den mänskliga värdigheten måste sättas i centrum. De utgångspunkterna är helt bärande i synen på tryckfrihet och yttrandefrihet. Barnpornografi saknar varje tryckeller yttrandefrihetsvärde. Inte minst är detta redan ett brott enligt gällande grundlagar. Det är bara det att lagstiftningen har kryphål. Ärligt talat förstår jag inte den tryckfrihetsfundamentalism som har präglat vissa debattörer i denna fråga. I alla andra grundlagsfrågor försöker vi från olika läger att föra en sakdebatt, men om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen gäller uttrycket ''rör mig inte''. Det är en förödande inställning. Tänk om vi skulle ha intagit den ståndpunkten i synen på valperiodens längd! Vad är det egentligen för värde man skyddar då man motsätter sig kraftfulla åtgärder riktade mot barnpornografin? Det är en bra fråga. Fru talman!

Utifrån analyser av dessa utgångspunkter torde det stå klart att de åtgärder som behöver vidtas mot kränkningen av barns mänskliga värdighet bör ges följande prioritetsordning: Det första är kriminalisering av innehav av barnpornografi. Om inte det går är den näst bästa åtgärden att kriminalisera överlämnandet av barnpornografi, dvs. en skärpning av spridningsrekvisitet. Överlämnande av enstaka exemplar blir därmed förbjudet. Det skulle vara ett kraftfullt inslag för rättsväsendet i den här hanteringen. Konfiskeringar är användbart om inte innehavskriminalisering går att genomföra, men det är en relativt tandlös åtgärd. Jag kan nu konstatera att Moderaterna har avvisat de två första åtgärderna i denna prioritetsordning och att Folkpartiets representant vid beslutstillfället avvisade det första. Fru talman! Jag övergår nu till att granska hur denna fråga har hanterats. Det är inte en alltigenom lysande hantering. Justitieutskottet förutsatte förra våren att regeringen vid sin beredning skulle beakta kraven på kriminalisering av innehav av barnpornografi. Det är anmärkningsvärt att den beredningen inom Justitiedepartementet blev så summarisk. Ingen djupare analys gjordes av hur en innehavskriminalisering skulle kunna genomföras. Kritiken lät inte vänta på sig. Remissvaren på promemorian var massivt kritiska. Samtidigt hade man omöjliggjort ett propositionsavlämnande enligt niomånadersregeln. Det var först med JK:s remissvar som en egentlig konkret lagstiftningsdebatt fick fart. I den vevan hade man dessutom upptäckt en ny barnpornografihärva, nämligen Norrköpingshärvan, vilket skapade en bred offentlig debatt. Främst på grund av moderat halsstarrighet, delvis understödd från folkpartihåll, kunde regeringen inte avge någon proposition i frågan. En lagrådsremiss med innovationen att ta med två alternativa förslag hade dessförinnan tillskapats. I sista stund försökte sig Centern på att driva kravet på ett slags konfiskeringskompromiss i regeringen. Det var Christina Linderholm inne på tidigare. Det fanns enligt oss kristdemokrater ingen anledning att i det läget låsa konstitutionsutskottets handlingsfrihet. Inte heller kunde man med säkerhet veta att ett regeringsförslag skulle erhålla tillräcklig dispensmajoritet. En annan god regel från rent taktisk synpunkt är att man inte skall rulla fram tunnan med krut till oppositionen när man sitter i regeringen. Det är i detta sammanhang viktigt att konstatera att enbart konstitutionsutskottet har möjlighet att medge dispens från niomånadersregeln. Inget annat organ har behörighet i den frågan. Det är därför naturligt att i sådana frågor bevara konstitutionsutskottets handlingsfrihet. Det är något av ett svar på den fråga som Christina Linderholm ställde i tisdags och upprepade i dag. Hon undrade varför kristdemokraterna kritiserade lagutskottets hantering av lagstiftningen om partnerskap. Hon efterlyste konsekvensen, eftersom kds medverkade på ett liknande sätt i konstitutionsutskottet. Jo, Christina Linderholm, det hela är mycket enkelt. Inför lagutskottets lagstiftningsambitioner ställde vi frågan hur det kunde vara möjligt att ett regeringsparti, Folkpartiet, kunde medverka till lagstiftning tillsammans med oppositionen i detta utskottet i strid med de tre övriga partiernas inställning. Om vi nu hade fått svaret från moderater och centerpartister att något sådant är oacceptabelt, skulle jag kunna ha förståelse för frågetecknen. Men vi fick inte det svaret. Svaret var i stället att detta område traditionellt har varit föremål för fri röstning. Därmed var fältet fritt och ett prejudikat skapat. Frågan hade varit något mer besvärlig för mig att besvara om Centerpartiet och Moderaterna här hade uppträtt med större fasthet. Vad gäller Lagrådets synpunkter i den ena eller andra frågan är det nog dags att inta en mer pragmatisk hållning till Lagrådets ställning. Lagrådet kan ha fel och har faktiskt haft fel. Det konstaterade vi ju i samband med en lagrådsremiss nyligen. Men det betyder inte att man inte nogsamt skall lyssna på vad Lagrådet säger. När det gäller barnpornografi har emellertid Lagrådet givit sig in på ett område, som helt klart ligger utanför dess kompentens. Tillämpningen av dispensregeln i 8 kap. 15 § regeringsformen tillhör strängt taget enbart KU:s kompetensområde. Det är ointressant vad Lagrådet såsom lagråd har för åsikter i den frågan. Lagrådet motsatte sig användandet av en dispensregel. Men den finns ju där såsom en grundlagsbestämmelse och kan utnyttjas bara av KU. Om dispensregler inte får användas, bör de ju tas bort. Det borde vara den logiska konsekvensen. Däremot bör det stå var och en fritt -- även Lagrådets ledamöter -- att uttrycka sin åsikt om vad KU bör göra. maj dags för utskottet att besluta om hanteringsordningen. Till protokollet togs då ett beslut om utnyttjande av dispensregeln. Två tredjedelar av KU:s ledamöter röstade för dispens, medan fem ledamöter röstade emot en kriminalisering av innehav av barnpornografi fr.o.m. den 1 januari 1995. De fem var fyra moderater och den tjänstgörande folkpartisten i utskottet. Dessa fem förvägrade en överväldigande majoritet i kammaren att få rösta för en innehavskriminalisering fr.o.m. 1995. Detta förfarande kan jag inte protestera mot, eftersom det är helt legalt. Beslutet var visserligen preliminärt, men moderaterna förklarade att de inte tänkte ändra sig till slutjusteringen. Därmed var frågan låst. I detta nya läge etablerades kontakt mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Hur skulle vi på bästa sätt hantera den uppkomna situationen? Ett paket på fem punkter arbetades fram. Samtliga ledamöter i KU informerades snabbt om innehållet. Paketet syftade till ett första beslut om innehavskriminalisering fr.o.m. den 1 januari 1999. Det viktigaste inslaget i det nya läget var att få fram ett mer skärpt spridningsförbud fr.o.m. den 1 januari 1995, möjlighet till förverkande av förtjänster från barnpornografi, ett accepterande av kraven på konfiskering samt speciella spanings och utredningsinsatser på Utifrån dessa utgångspunkter tog kansliet fram en promemoria i ärendet. Tre delar förutsatte användning av dispensregeln för grundlagsförändringar. De gick i berörda delar till Lagrådet, medan polisinsatserna gick till justitieutskottet. I förra veckan uppenbarade sig den lilla moderata kråkan. Än for hon hit, än for hon dit och än for hon ner i diket. Den 31 maj stoppade två moderater och en socialdemokrat en bred konfiskeringsbas för en mer inskränkt -- detta trots att Moderaterna hade talat för den utgångspunkt som regeringen hade pekat på i sin skiss till konfiskeringsalternativ. Det var jag som begärde omröstning i frågan till förmån för det vida förslaget. I sitt yttrande över lagrådsremissen den 17 mars framhåller Lagrådet: ''Om utgångspunkten tills vidare skall vara att envar har rätt att inneha barnpornografi för eget bruk framstår det som motsägelsefullt att denna rätt skall kunna sättas åt sidan om det slumpar sig så att innehavaren blir föremål för förundersökning.'' För mig såsom förespråkare av innehavskriminalisering är det logiskt att kräva konfiskation så nära kriminalisering som möjligt, men för den som motsätter sig detta är det, just som Lagrådet säger, ''motsägelsefullt''. Det var detta som spräckte Moderaterna mitt itu denna dag. en skärpning på spridningssidan. Endast en moderat röstade mot, men vi fick fem sjättedelars majoritet vid detta tillfälle. Förverkande av förtjänster enades man om. Dagen efter var det dags för nya beslut i samma frågor. Nu hade man ändrat sig. Nu ställde alla fyra moderaterna upp på den vida konfiskationen och stoppade spridningsskärpningen. Paketet blev totalt sett alldeles för svagt. Till Folkpartiets heder skall sägas att man inte följde med i dessa moderata turer. Jag tror faktiskt att den moderata KU-gruppen inte har insett frågans vidd och betydelse. Det tyder det särskilda yttrandet om censurfrågan på. Det är inte fråga om något genombrott av censurförbudet, men om så är fallet gäller det också konfiskationen. Agerandet tyder på att det i slutändan var någon annan som drog i trådarna. För att förhindra en innehavskriminalisering har det i debatten framförts en rad krystade argument, t.ex. tidspress, snabbspår och smittoeffekter. Visst har tiden varit knapp, men vem är den skyldige? Snabbspår -- ja, det kanske är bråttom -- och vad är konfiskationen då? Talet om smittoeffekter är, med förlov sagt, bara löst prat. I ett särskilt yttrande säger Moderaterna att alla ändringar av grundlagarna ''bör föregås av ett omsorgsfullt utredningsarbete som även innefattar beredning av lagstiftningsförslagen genom en eller flera remissomgångar''. Nå, hur omfattande utredningsarbete ligger bakom förändringen av valperiodens längd? Hur många var remissomgångarna? Jag hörde då inte ett ljud från Moderaterna om remisser. Det är tydligen skillnad på grundlagsförändring och grundlagsförändring. Få frågor har diskuterats så noggrant som denna. Debatten har varit mycket intensiv. Men det är inte att förvåna att Moderaterna vill förhala. Birger Hagård stod här och bröstade sig över det beslut som fattades 1980. Men hur var det med Yttrandefrihetsutredningen 1978, där den moderate representanten fick släpas fram, medan övriga ville kriminalisera produktion och distribution av barnpornografi? Det tycks vara något som går igen. Konfiskationen, som är moderaternas huvudnummer -- etablerat genom snabbspår -- är en acceptabel åtgärd. Men den är inte särskilt kraftfull. Den saknar egentligen preventiv effekt. Skulle konfiskering ske gör innehavaren bara en materiell förlust. När förundersökningsfaran är över kan han skaffa nytt material. Innehavet är ju legalt. Varför lägger KU-majoriteten just nu fram ett förslag till vilande grundlagsändring om innehavskriminalisering från 1999? Skälet är enkelt. Riksdagens majoritet i sakfrågan behöver manifesteras. Men jag tror faktiskt att ett sådant vilande förslag är en viktig preventiv signal. Insikten om att ett andra beslut skall tas kommer att sprida sig. Det är också viktigt att varje annan regering som kan komma inte har möjlighet att begrava frågan utan måste hantera den. Denna tvingande omständighet för regeringen, oavsett om den är ny eller inte, är oerhört viktig -- det har moderaternas agerande lärt mig. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till det föreslagna paketet av ytterligare åtgärder mot barnpornografi och kan bara beklaga att vi förhindrats att lägga fram ett mer kraftfullt paket. Slutligen vill jag också tacka konstitutionsutskottets ordförande för ett konstruktivt samarbete i denna fråga, när nu läget blev som det blev. Vi har ett ''gentlemen's agreement'' om att utskottets ordförande i fortsättningen skall komma från oppositionen, och jag hoppas och kommer att arbeta för att Thage G Peterson skall få möjlighet att fortsätta i den uppgiften.

Fru talman! Jag beklagar kds agerande i denna fråga. Det är uppenbart att valdagen närmar sig. På annat sätt kan jag inte förklara detta agerande. Man har efterlyst kraftfulla åtgärder, men man har gjort allt för att inom regeringen sabotera dessa åtgärder. Det fanns inom regeringen ett förslag som till stora delar liknade det som nu blir verklighet, men kds ställde sig på bakhasorna. Vad har kds vunnit på detta? Ingenting. Man har tvärtom förlorat den möjlighet som legat i att regeringen hade kunna agera och slå fast för svenska folket var man står. Den möjligheten för regeringen drog man nu undan. En sådan manifestation hade kanske varit betydligt bättre än det tomma slag i luften som Ingvar Svensson nu har medverkat till. Låt mig också stryka under att frågan om valperiodens längd har stötts och blötts i Folkstyrelsekommittén och i andra sammanhang. Det ligger många års arbete bakom avgörandet i den frågan, som dock egentligen inte var något annat än ett politiskt ställningstagande, en kanske olycklig sammankoppling, det kommunala sambandet, som Tage Erlander en gång i tiden gjorde. Jag tycker alltså inte att Ingvar Svensson har någon anledning att ta till stora ord. Tvärtom kan han kanske gå in i sin kammare och grunna litet grand över varför man inte visat större fingerfärdighet från kds sida. Eller var det kanske så att man behövde denna fråga för att kunna blåsa på ordentligt före valet?

Fru talman! Det här med valdagen och en partipolitisering låter intressant. Men vilka var det som mälde sig ut ur denna skara? Det var inte den stora delen av riksdagen. Om jag hade velat partipolitisera denna fråga hade det varit mycket enkelt, men jag har hela tiden sett till sakfrågan och till att försöka åstadkomma breda majoriteter. Det har inte alls varit någon partiegoism i detta, utan det är omsorgen om barnens rättsskydd som har legat bakom mitt agerande. Birger Hagård upprepar talet om ett tomt slag i luften. Jag noterade att Birger Hagård i sitt huvudanförande mestadels talade om annat än om själva sakfrågan -- om initiativrätt osv. Fru talman! Jag vet nog vem som i denna fråga står för tomheterna.
Fru talman! Tillåt mig säga, Ingvar Svensson, att man från kds sida har lyckats utomordentligt väl med partipolitiseringen i detta sammanhang.
Fru talman! Jag tänker inte gå in i någon polemik med Ingvar Svensson. Vi har ju samma uppfattning i sakfrågan. Men Ingvar Svensson ägnade en del av sitt anförande åt mig, och det tackar jag för. Jag får då möjlighet att ställa en fråga om något som jag inte riktigt fattade eller uppfattade fel. Ingvar Svensson sade att Folkpartiet hade arbetat fram en lagstiftning tillsammans med oppositionen och att det öppnade fältet. Menar Ingvar Svensson att det med hänsyn till att Folkpartiet arbetade tillsammans med Socialdemokraterna i partnerskapsfrågan var möjligt för Ingvar Svensson att arbeta tillsammans med Socialdemokraterna om åtgärder mot barnpornografi och att man annars inte skulle ha föreslagit några åtgärder? Är det så jag skall tolka Ingvar Svenssons uttalande?
Fru talman! Så skall man inte tolka mitt uttalande. Jag konstaterade att frågan från Christina Linderholm hade varit något mera besvärlig. Mitt engagemang i denna fråga hade, åtminstone på det personliga planet, varit exakt likadant.

Fru talman! Jag vill först beklaga att jag på grund av regeringssammanträde inte från starten har kunnat följa kammardebatten i dag angående barnpornografi. Jag är mycket tacksam för att få detta tillfälle att framföra mina synpunkter på den fråga som med rätta starkt upprört oss alla. De företeelser och de beteenden som ryms under begreppet barnpornografi är i ordets rätta bemärkelse avskyvärda. Det kan och får aldrig accepteras att barn blir utsatta för de övergrepp, den förnedring och den kränkning av deras integritet som barnpornografin innebär. För mig är denna fördömande inställning en fullkomlig självklarhet. Det har därför varit med bestörtning och med stor besvikelse som jag har noterat de försök man från olika håll gjort att försöka utmåla oss moderater och vissa folkpartister som försvarare av barnpornografi. Det har varit ett beklämmande agerande, ett agerande som inte länder till heder. När det gäller barnpornografi har jag sett som min uppgift som justitieminister och politiker att förena tre olika mål. Det första gäller ansvaret för att se till att lagstiftningen och rättsväsendet på bästa sätt kan fungera som skydd för barn mot övergrepp. Det andra gäller att försöka tillse att barnpornografiskt material inte görs tillgängligt för dem som vill ta del av det och, om så trots allt sker, att det kan omhändertas och förstöras. Det tredje gäller statsmakternas och de enskilda politikernas ansvar för att upprätthålla respekten för våra grundlagar. Detta gäller kanske särskilt inom det tryckfrihetsrättsliga området, ett område där Sverige har en särskild tradition att försvara, en tradition som vi i andra sammanhang så ofta sagt att vi skall försvara, inte minst i samband med förhandlingarna om ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Men jag vill samtidigt slå fast att det jag värnar om inte är friheten för dem som producerar eller sprider barnpornografi. Deras verksamhet är ju redan kriminaliserad som tryckfrihetsbrott. De yttranden som Lagrådet avgivit över de olika förslag som presenterats rörande barnpornografi har stärkt mig i min uppfattning att den svåra frågan om kriminalisering av innehav måste föregås av en utredning. En utredning måste i lugn och ro få överväga de olika alternativ som står till buds och vilka konsekvenser de får. Det är ju faktiskt långt ifrån säkert att en kriminalisering löser några problem i praktiken. Detta stöds också av justitiekanslerns uttalande i januari i år, där justitiekanslern sade: De erfarenheter som hittills har gjorts utesluter inte att förekomsten av barnpornografiska alster kan drivas långt tillbaka utan att innehavet i sig kriminaliseras. Konstitutionsutskottets förslag att redan nu lagstifta om en kriminalisering som träder i kraft först om fyra år visar därför enligt min uppfattning att det mycket handlar om en politisk symbolhandling snarare än konkreta resultat. Det är klart att ändringar av centrala tryck och yttrandefrihetsrättsliga principer lämpar sig särskilt illa för den typen av politiskt agerande. Jag är också långt ifrån ensam om att ha väntat mig att ordföranden i konstitutionsutskottet skulle ha varit den förste att stå upp för och försvara en sådan inställning. Men partipolitiken har uppenbarligen fått ta överhand. Låt oss därför kort se tillbaka på vad som gjorts i praktiken när det gäller barnpornografi. Det var, som Birger Hagård tidigare nämnde, i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet som en borgerlig regering införde det nuvarande barnpornografibrottet. Sedan hände ingenting under de socialdemokratiska åren med undantag för att den socialdemokratiska justitieministern Laila Freivalds 1988 gick ut i massmedia. Jag har förstasidan från Aftonbladet från 1988 där hon sade: Vi måste visa att vi verkligen ser allvarligt på det här med barnpornografi. Det är ohyggligt och upprörande. Detta sade Laila Freivalds 1988, men ingenting hände. Ingenting hände förrän vi i den nuvarande regeringen såg till att maximistraffet för barnpornografi fr.o.m. den 1 juli 1993 höjdes från sex månaders till två års fängelse. Det är också den här regeringen som nyligen har fattat beslut om en lagrådsremiss med ytterligare åtgärder för att skydda barn mot övergrepp, en lagrådsremiss som inom kort skall resultera i ett förslag till riksdagen. Det är också den här regeringen som har satt brottsoffren i centrum och som gjort omfattande satsningar på brottsoffer i allmänhet. Det är den här regeringen som har avskaffat halvtidsfrigivningen, vilket i praktiken innebär att fängelsestraffet för barnpornografibrott har mer än fyrdubblats, som det formellt kan se ut. Det är också den här regeringen som har genomfört ett antal straffskaleskärpningar med särskild inriktning på våld och hot om våld mot kvinnor och barn. Det är inte minst mot denna bakgrund som socialdemokraternas och Thage G Petersons agerande framstår som så särskilt beklämmande. Det har varit en upprördhet som klingar inte bara ihåligt utan också falskt. Jag kan nämligen inte undgå att notera att de, som kritiserat regeringens kriminalpolitik med motiveringen att den varit alltför inriktad på straffets betydelse, nu utan närmare eftertanke ser en kriminalisering som den självklara lösningen på problemet. Nej, det har varit piruetter och turer som inte bidragit till något annat än att skymma sikten för de väsentliga frågorna. Trots motstånd och trots politisk taktik har emellertid förnuftet nu i viss mån segrat. Det är enligt min mening glädjande att utskottet nu gått på det vida konfiskeringsalternativ som bl.a. jag på ett mycket tidigt stadium har förespråkat. Jag hoppas att jag missuppfattade vad Thage G Peterson tidigare sade. Jag uppfattade det som att Thage G Peterson sade, att moderaterna till slut tvingades ställa sig bakom detta vida konfiskeringsalternativ. För att alla eventuella missförstånd skall undanröjas vill jag alltså påpeka, att det förslag som blev konstitutionsutskottets förslag var det förslag som jag lät arbeta fram från början och som går långt vidare än det konfiskeringsalternativ som konstitutionsutskottets ordförande lade fram som sitt förslag. Men vi får inte glömma bort att utgångspunkten för hela denna diskussion som drivits, särskilt under våren, har varit att kunna omhänderta och förstöra det vidriga materialet närhelst det påträffas. Det viktiga måste vara att barnen skall veta att vi vidtar åtgärder för att förhindra att kränkningarna fortsätter. Om vi, utöver att straffa den som producerar och sprider barnpornografi, också skall straffa den som innehar materialet, så är det en fråga som kräver ytterligare överväganden. Jag har redan tidigare aviserat min avsikt att tillsätta en utredning. Till skillnad från konstitutionsutskottets vilande kriminaliseringsförslag innebär det att frågan kan få den grundliga och allsidiga belysning som den kräver. Jag hoppas att man från konstitutionsutskottets sida inte uppfattar att jag överskrider mina befogenheter om nu kammaren beslutar om ett vilande förslag, utan att jag trots detta har rätt att sätta i gång den utredning som jag långt tidigare hade önskat att jag kunde sätta i gång.

Herr talman! FN:s konvention om barns rättigheter, som Sverige liksom många andra länder skrivit under slår fast att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga ågärder för att bl.a. förhindra att barn utnyttjas i pornografiska framställningar och i pornografiskt material. Kommissionen för de mänskliga rättigheterna har också uppmanat de länder, som ännu inte infört lagstiftning som kriminaliserar produktion, distribution och innehav av barnpornografiskt material, att göra det. Nordiska rådets session i mars uppmanade också de nordiska länderna att kriminalisera innehav. Gun Hellsvik säger att vi i EU-föhandlingarna har försvarat vår rätt att utforma vår egen inställning när det gäller yttrandefrihet och tryckfrihet. Men det är faktiskt så i de internationella sammanhangen att man nu kan hänvisa till att Sverige inte har följt internationella uppmaningar att kriminalisera innehav, och att det därför kanske inte är fullt så viktigt att ta hänsyn till den speciella lagstiftning som finns i Sverige. Är det inte, Gun Hellsvik, mot den bakgrunden ändå riktigt att vi nu sätter in siktet på att kriminalisera just innehav av barnpornografi?
Herr talman! Enligt min uppfattning har vi en viktig uppgift, och det är att i den här frågan följa den FN konvention som ålägger oss att vidta nödvändiga åtgärder. Genom det förslag som nu finns om en vidgad konfiskeringsmöjlighet kommer vi långt på den här vägen. Jag sade i mitt anförande att justitiekanslern har mycket tydligt sagt att han anser just konfiskeringsmöjligen befogad, men sätter frågetecken för kriminalisering. Vi har på Justitiedepartementet analyserat våra eventuella skyldigheter att kriminalisera innehavet. Vi har gjort bedömningen att vi inte har någon sådan skyldighet. Då måste vi driva själva sakfrågan, nämligen att nå målet att skydda barnen, inte i första hand skymma sikten genom att diskutera frågan om medlen. Jag kan också konstatera att det har varit en likartad diskussion i Danmark. Där konstaterade man för några veckor sedan att det inte nu är aktuellt att kriminalisera innehavet. Jag nämner detta för att peka på att det inte bara är Sverige som gör denna tolkning av FN-konventionen. Det gör även andra oss närstående länder.
Herr talman! Den konfiskering som nu kommer att kunna ske, och som regeringen har varit inne på tidigare, handlar bara om det material som redan är spritt. Alltså kan ett spridningsbrott ha förekommit. Däremot kan övrigt material inte konfiskeras. Överlämnande av enstaka exemplar skall inte kriminaliseras. Men det materialet kan konfiskeras när det påträffas i samband med förundersökningar. Varför går det inte att kriminalisera överlämnande av enstaka exemplar? Det vore en viss utvidgning av spridningsbrottet, som inte vore alltför märkligt att införa.
Herr talman! Jag skulle här vilja hänvisa till vad Lagrådet sade när det gäller konstitutionsutskottets förslag om förändrat spridningsrekvisit. Här kommer vi in på nya konstruktioner som kräver ingående analyser för att vi skall få veta effekterna. Vad innebär en sådan förändring exempelvis i relation till censurförbudet? Vi på Justitiedepartementet har gjort en analys av förslaget om förändrat spridningsrekvisit. Domstolen får naturligtvis bedöma hur en regel skall tolkas. Men risken med det förslag som inte har gått vidare från konstitutionsutskottet är bl.a. att en person skulle kunna straffas för att han ger bort ett exemplar av ett alster som han i sin tur har fått från någon annan. Men den förslagne person som har fått ett exemplar och kopierar detta i flera exemplar, och sedan för vidare ett av de kopierade exemplaren, skulle troligen inte kunna straffas enligt det förslag som Thage G Peterson lagt fram. Det är den typen av stora frågetecken som gör att det krävs en ordentlig analys så fort vi rör om i dessa saker. Annars kommer det att i samband med att det första rättsfallet dyker upp i domstol med denna typ av snabbt utarbetade nya lagregler att bli en ny ebatt. Vi kommer troligen att se att vi inte alls har nått det mål som vi låtsades att vi skulle nå.
Herr talman! Justitieministern stämplade faktiskt utskottsmajoritetens förslag -- det förslag som kommer från Centern, kds, Socialdemokraterna, Ny demokrati och Vänstern -- som en politisk symbolhandling. Med anledning av hennes uttalande vill jag ställa två frågor till justitieministern. Vem anser Gun Hellsvik att hon representerar i dag? Vilka regeringspartier anser Gun Hellsvik att hon företräder i barnpornografifrågan, dvs. den fråga som vi har att ta ställning till i dag i kammaren? Herr talman! Justitieministern betygsatte mitt arbete i KU med barnpornografifrågan som beklämmande. Jag har hört från talarstolen att kds ledande företrädare i KU gör en annan bedömning. Om mitt arbete i KU har varit beklämmande, varför tog vice statsministern kontakt med denna person som har utfört ett beklämmande arbete för att diskutera barnpornografifrågan? Jag förstår faktiskt inte vad justitieministern menar när hon tar till dessa ord. Jag har inte haft i denna fråga något annat än barnens bästa för mina ögon. Jag undrar faktiskt varför Gun Hellsvik vill fortsätta att koncentrera sig på att angripa politiska motståndare i stället för att tillsammans med den politiske motståndaren samla krafterna mot barnpornografi. I pressmeddelandet skriver justitieministern att såvitt bekant har Thage G Peterson aldrig tidigare visat särskilt intresse för barnpornografiska frågor. Ja, det är i och för sig rätt. Jag kan inte bestrida det. Jag har i mitt liv och i riksdagen haft andra arbetsuppgifter. Men jag förstår faktiskt inte varför det skulle diskriminera mig från att arbeta aktivt i frågan när den väl, till följd av justitieministerns försummelser att inte lägga fram en proposition i tid, hamnat på KU:s bord. Jag kände i januari ingen större lycka när jag förstod att hela denna fråga skulle bli konstitutionsutskottets fråga med hänsyn till detta utskotts redan mycket stora arbetsbelastning. Herr talman! Jag vill ställa ytterligare en fråga till justitieministern. Vill hon verkligen förhindra mig från att ta ställning i frågan och sköta mitt jobb som ordförande i konstitutionsutskottet?

Herr talman! Jag hänvisar till den utstämpling som Gun Hellsvik gör, där hon säger att såvitt bekant har Thage G Peterson aldrig tidigare visat något särskilt intresse för barnpornografiska frågor. Jag förstår inte varför detta förhållande skulle diskriminera mig från att aktivt arbeta med frågan, i synnerhet som arbetet i KU berodde på justitieministerns försummelser att inte i tid lägga fram en proposition. Jag ställde följande fråga till justitieministern. Vill verkligen justitieministern förhindra mig från att ta ställning i denna fråga som jag anser mycket angelägen, och vill justitieministern förhindra mig att sköta mitt jobb som ordförande i konstitutionsutskottet?
Herr talman! När det gäller den sista frågan hoppas jag faktiskt att även Thage G Peterson har så pass mycket kunskaper om mig att han vet att svaret är ett givet nej. Det har i Thage G Petersons anförande smugit sig in en mängd ord som gör att det blir en viss färg över hela anförandet. Därmed färgas uppfattningen av mina svar. Jag vet att jag inte har så mycket tid till mitt förfogande. Därför kan jag inte gå in på allt. I anförandet fanns bl.a. insmuget, inte som ett påstående utan som en beskrivning, mitt försumliga beteende. Jag har inte i något sammanhang försökt friskriva mig från ett ansvar. Jag tycker inte att någon annan heller skall friskriva sig från något ansvar. Men att det skulle vara försumligt att följa det arbete som följde på grund av Huddingehärvan har jag svårt att förstå. Det arbetet resulterade i att JK, som är den som har störst kunskap om denna typ av mål, konstaterar att Sverige har ett regelsystem som fungerar väl. Och att det då skulle vara försumligt att inte lägga fram förslag om ändring av lagstiftningen har jag litet svårt att inse. Att jag har fört fram påpekandet att Thage G Peterson inte tidigare visat intresse beror just på att Thage G Peterson försöker att vända på det hela för att få mig och en del andra att framstå som dem som över huvud taget inte har brytt sig i denna fråga. Frågan om vem jag representerar är också en för mig mycket intressant fråga. Jag försöker nämligen i alla situationer att vara hela mig själv. Det innebär att jag här i dag representerar de värderingar som jag har och som gjort att jag har blivit intagen som en i regeringsgruppen. Det innebär att jag bl.a. representerar den oro och de känslor av avsky mot de människor som sysslar med denna smutsiga hantering som detta utgör. På frågan om vilka regeringspartier som jag representerar vill jag säga att jag självfallet representerar hela regeringen. Jag är en av dem som verkligen har ansträngt mig för att vi inom regeringen skulle finna en gemensam linje. Jag drev därför fram den mycket ovanliga åtgärden att se till att två förslag överlämnades till Lagrådet. Slutligen vill jag kommentera påståendet att jag tydligen inte medverkar till att samla krafter och att samarbeta, men att vice statsministern gör det. Thage G Peterson vet att jag har försökt. Vi har haft två möten på mitt arbetsrum på Rosenbad. Vid ett tillfälle, när jag själv inte hade någon som helst möjlighet till ett möte, bad jag min av mig mycket betrodde statssekreterare att söka kontakt med Thage G Peterson. Men Thage G Peterson återkom aldrig. Jag har också förstått att det uppskattas mer av Thage G Peterson när vice statsministern eller ett statsråd tar kontakt, än när en så lågt stående person som en statssekreterare tar kontakt.
Herr talman! Beskedet att justitieministern representerar hela regeringen i barnpornografifrågan överlämnar jag till Ingvar Svensson och Christina Linderholm att kommentera. Däremot är jag mycket tacksam för att justitieministern tar upp frågan om kontakten med statssekreterare Krister Thelin. Detta behandlade justitieministern också på ett mycket lumpet sätt i pressmeddelandet. Det är faktiskt så här: Händelsen som justitieministern tar upp gällde ett EP-meddelande från statssekreterare Krister Thelin. Det kom den 25 april, kl. 17.29. Samma kväll hade jag samtal med vice statsministern Bengt Westerberg i barnpornografifrågan. Jag berättade för honom om meddelandet från Krister Thelin. Utan att jag bad om det förklarade Bengt Westerberg att han ville klara ut frågan om spridningsrekvisitet med Justitiedepartementet. Bengt Westerberg och jag hade utväxlat dokument om spridningsrekvisitet.

Herr talman! Jag är ute efter att alla de som är engagerade i att vi skall finna vägen för bästa möjliga skydd skall medverka. Thage G Peterson och jag hade två möten under första delen av mars månad. Vid båda dessa tillfällen uttalade Thage G Peterson att det fanns en del synpunkter på det underlag som regeringen hade arbetat fram. Det fanns synpunkter på frågan om spridningrekvisitets utformning. Men på mina propåer om att få ta del av dessa kom inget annat än att det just fanns synpunkter. Inför vårt beslut om en lagrådsremiss såg jag till -- jag tog telefonkontakt med Thage G Peterson -- att Thage G Peterson fick vårt färdigt utarbetade underlag just för att kunna göra eventuella justeringar innan förslagen gick till Lagrådet. Men vi fick inga kommentarer. På grundval av detta bad jag min statssekreterare att ta kontakt, för att få besked om eventuella kommentarer. Men vi fick, som sagt, inga besked. Detta kallar inte jag för samarbete. Och det är den här typen av agerande som jag inte uppfattar som något annat än ett smyghållande, för att förhoppningsvis kunna göra det stora klippet och därmed visa att man är den gode och att alla andra -- eller sådana som jag, justitieministern -- tillhör de onda.
Herr talman! I likhet med Thage G Peterson undrar jag i vilken egenskap Gun Hellsvik uppträder här i kammaren, när hon nu kritiserar konstitutionsutskottets majoritetsbeslut i en grundlagsfråga. Jag trodde att det var Reidunn Gun Hellsvik säger i svaret till Thage G Peterson att hon representerar hela regeringen. Jag frågar då: Vilken regering är det? Det står nämligen en helt enig riksdagsgrupp bakom detta majoritetsbeslut. Jag frågar därför igen: I vilken egenskap uppträder Gun Hellsvik i denna kammare när hon kritiserar KU:s majoritetsbeslut? Det vore intressant att få veta. Det medges visserligen ganska stora friheter för statsråden att uttala sig i olika frågor i kammaren. Men det vore ändå intressant att få veta i vilken egenskap hon gör det nu. Vad gäller frågan om konfiskation var det nog närmast jag som tog upp den, inte Thage G Peterson. Men det är dokumenterat att det förelåg en förvirring i denna fråga hos moderaterna. Låt mig också konstatera att det tidigare inte fanns några lagtekniska fulländade förslag att diskutera förrän den 31 maj. Då blev det en häftig diskussion om hur omfattande denna konfiskation skulle vara. Men dra inte för stora växlar av den diskussionen! Det fanns nämligen tidigare en tanke om detta i lagrådsremissen och en som Lagrådet hade. Det som sagts om utredningar låter intressant. Jag skulle gärna vilja fråga Gun Hellsvik: Vem har hindrat justitieministern och regeringen från att tillsätta utredningar tidigare i denna fråga? Varför blev den promemoria som kom i höstas så summarisk i denna del?
Herr talman! Även om jag tycker att det är synd att denna viktiga fråga om skyddet för barnen blir en skendebatt, måste jag ju svara på frågor -- så är verkligheten. Vem jag representerar kan vi diskutera hur mycket som helst, och det kan man tycka vad man vill om. Men det är faktiskt formellt reglerat. Jag har ingen rätt att vara i denna kammare i någon annan egenskap än i egenskap av justitieminister. Jag är den i regeringen ingående justitieministern, som befinner mig här i denna kammare. När det gäller konfiskationsförslaget, som har blivit KU:s förslag, är jag mycket förundrad över att det inte har blivit känt förrän nu, i slutet av maj. Det är ju det konfiskationsförslag som jag såg till att det arbetades fram, som fanns i Lagrådsremissen och som i förväg sändes över till Thage G Peterson. KU:s ordförande har alltså tagit del av det, och samtliga borgerliga partiers partiledare har tagit del av det. Däremot har inte vare sig Ny demokrati eller Vänsterpartiet tagit del av detta, i varje fall inte genom min försorg. Jag kan eventuellt beklaga att inte alla partier har fått ta del av förslaget, men de flesta kunde på ett tidigt stadium ta del av detta, som sedan blev KU:s förslag. Slutligen ställdes frågan varför det inte har gjorts någon utredning tidigare. I och för sig tycker jag att jag har besvarat den frågan, genom att peka på att vi under förra våren i samband med Huddingehärvan uttalade att vi skulle följa utvecklingen där. Utvecklingen av Huddingehärvan gav oss och även Justitiekanslern uppfattningen att de regler som fanns var tillräckliga för att komma åt den här hanteringen, med undantag av de begränsningar när det gäller möjligheten att konfiskera som lagen hittills har inneburit. Att jag inte satte i gång en utredning, när Norrköpingshärvan dök upp och debatten började, berodde på att jag inte av ett av de partier som har drivit kravet på kriminalisering av innehav fick stöd för att gå en annan väg och redan tidigt i vår fatta ett beslut om en vidare utredning. Jag vidhåller det jag sade, nämligen att jag hoppas att det inte skall finnas några konstitutionella hinder för mig att sätta i gång med en utredning, oberoende av vilket resultat kammaren kommer fram till. Eftersom vi eventuellt har kunnat förvänta oss ett beslut om kriminalisering av innehav, tror jag att de som förespråkar detta hade tyckt att det varit mycket egendomligt om jag i förväg tillsatt en utredning om kriminalisering av innehav. Det är ju rimligt att jag först ser hur kammaren gör. Men jag hoppas, som sagt var, att kammarens beslut inte skall hindra mig från att trots allt tillsätta en utredning.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att Gun Hellsvik kan tala som justitieminister här i kammaren -- det är helt klart. Men det vore bra om hon representerade hela regeringen som kollektiv när hon talade. Det vore en klar fördel. Jag tog upp frågan om konfiskation bara för att poängtera att det i den moderata gruppen rådde en viss förvirring i de här frågorna. Lagrådsremissen är känd av oss sedan länge. Kan Gun Hellsvik svara på frågan varför grundlagsfrågorna behandlades så summariskt i departementspromemorian Ökat skydd för barn, som kom i höstas? Kunde man inte redan då ha gått in och gjort en djupare analys? Gun Hellsvik kanske inte hade möjlighet att styra den verksamheten.
Herr talman! Den delen av lagstiftningen hör inte till min lagstiftning, vilket Ingvar Svensson själv tidigare antydde. Men vi har ett mycket gott samarbete inom Justitiedepartementet, så det är inga problem att föra diskussioner. Jag upprepar att skälet till att det inte gjordes någon djupare analys hängde samman med -- det sades mycket tydligt våren 1993 -- att bl.a. utvecklingen av Huddingehärvan var avgörande för hur man skulle gå vidare. Jag säger nu för tredje gången att lärdomen av Huddingehärvan, när den var avslutad sommaren 1993, var att reglerna just då var tillräckliga.

Herr talman! Catarina Rönnung tar upp frågan om spridningsrekvisit. Jag hör Catarina Rönnung säga något som jag nyss noterade i det särskilda yttrandet med Thage G Peterson som första namn. De som ställer sig bakom detta särskilda yttrande säger att Lagrådet i sak inte har anfört någon invändning mot dessa förslag osv. Detta gäller alltså spridningsrekvisitet. Detta är ett klart vilseledande uttryck, men det är inte felaktigt. Lagrådet har inte kommit med några invändningar i sak. Varför har Lagrådet inte gjort det? Jag har Lagrådets yttrande över förslaget här. Jag nämnde det i ett tidgare inlägg. Det står att det här förslaget utgör en nyhet. Det står vidare: ''Dess konsekvenser, bland annat i förhållande till tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetslagens ansvarighetsregler, är inte närmare utredda, och förslaget är inte ägnat att undanröja de betänkligheter mot snabba grundlagsändringar - -.'' Detta säger Lagrådet. Skälet till att man inte kommer med några invändningar i sak är just att det inte har funnits en chans att utreda förslaget. Jag minns inte exakt, men jag tror att Lagrådet bara hade någon dag på sig för att penetrera förslaget. Om jag minns rätt hade också konstitutionsutskottets ordförande gjort successiva justeringar dag för dag. Ingen hade hunnit titta på dessa. Det hade vi möjligen haft en chans att göra om de diskussioner som jag försökte föra med konstitutionsutskottets ordförande i början av mars hade gett någon respons och inte bara lett till påpekandet att spridningsrekvisitet behöver ändras. Jag uppskattar Catarina Rönnungs raka kritik, men när Catarina Rönnung säger att det behövs en kriminalisering av innehav och sedan nämner Trelleborgsfallet som exempel hamnar vi på nytt fel. Trelleborgsparet sitter för tillfället anhållet. Vad innebär det? De båda har gjort något, eller man misstänker åtminstone att de har gjort något, som är straffbart. Produktion och distribution är straffbart. Dessa människor hade inte kunnat sitta anhållna om de här straffstadgandena inte hade funnits. Frågan gäller hur vi kan skydda barnen mot förnedringen att snuskhummern i det yttersta ledet sitter och tittar på filmen. Det är i det sammanhanget som konfiskeringsalternativet kommer in.

Herr talman! Det konfiskeringsalternativ som jag har förordat är inte ända framme vid en kriminalisering, men det ligger självklart nära när det gäller effekten. Skillanden mellan mitt konfiskeringsalternativ och konstitutionsutskottets ursprungliga konfiskeringsalternativ är att jag inte drar gränsen -- det har också blivit KU:s förslag -- vid den typ av brott som har närmare koppling till produktion av barnpornografi eller vissa andra typer av brott mot person. För tydlighets skull måste jag på nytt påpeka att Lagrådet rimligen inte kan komma med några invändningar i sak när det gäller spridningsrekvisitet. Som jag sade hade inte Lagrådet mer än ett dygn på sig, om jag minns rätt. Lagrådet konstaterade att förslaget innebär en total nyhet i det svenska systemet och uttalade därmed sin tveksamhet. Hade Lagrådet haft längre tid på sig, vilket det kunde ha haft om dessa synpunkter hade förts fram redan under diskussionerna i mars inför regeringens Lagrådsremiss, hade det kunnat analysera och ta hänsyn till effekterna. På departementet har vi försökt analysera förslaget om ändrat spridningsrekvisit.

Det tror jag inte var avsikten bland dem som stod bakom förslaget om ändringar i spridningsrekvisitet.

Herr talman! Justitieministern har nu hållit sitt andra anförande här i kammaren. När jag såg att justitieministern skulle komma till kammaren i dag undrade jag faktiskt litet över orsaken. Hon har inte lyckats ena regeringen för ett förslag i barnpornografifrågan och hon har inte lagt fram något eget förslag. Hon har inget eget förslag att försvara i kammaren. Jag var nyfiken på vem hon skulle representera i kammaren. Är det enbart hennes eget parti eller hela regeringen? Både Centern och kds är med på ja-sidan. Till min och Ingvar Svenssons stora överraskning har justitieministern sagt att hon i barnpornografifrågan representerar hela regeringen. Jag förstår nu litet vad som ligger bakom att Gun Hellsvik är här i kammaren. Hon vill på något sätt starta en diskussion eller, som det heter på småländska, mocka gräl med mig om vad som har förevarit. I det syftet kommer hon till riksdagen. Jag vill inte riktigt föra debatten med den utgångspunkten. Så småningom kanske jag kommer att skriva ner ett och annat, eftersom jag har mycket noggranna anteckningar om mina kontakter med regeringen och Gun Hellsvik. Jag vill även säga att när frågan togs upp i kammaren i januri månad sade jag att dörren är öppen till konstitutionsutskottet för regeringen. Det var på de grunder som Ingvar Svensson utvecklade här tidigare. KU är nämligen det enda organ som kan ge dispens från niomånadersregeln. Jag markerade sedan i samtal per telefon, som jag tog initiativ till, med både statsministern och justitieministern i slutet av januari att dörren till KU är öppen. Jag framförde det också till justitieministern vid två tillfällen -- den 7 mars och den 14 mars -- i samtal som hon tog initiativ till. När vi sedan i ett meddelande från regeringen den 15 april fick reda på att man inte avsåg att komma med förslag till riksdagen, gav jag regeringen en ny chans fram till den 27 april. Det kom då som en överraskning för mig när Moderaterna gick emot innehavskriminalisering den 3 maj i konstitutionsutskottet. Herr talman! Jag vill faktiskt säga att det problem som jag har haft i mina relationer med justitieministern har varit att jag inte vid något enda tillfälle har fått veta vad regeringen avsåg göra. Jag har inte heller fått veta vilka partier i regeringen som justitieministern företrädde vid sina samtal. Herr talman! Jag gick faktiskt tomhänt hem efter varje besök som jag hade gjort hos justitieministern. Osäkerheten förstärktes av att andra statsråd än just justitieministern började att agera på egen hand i kontakter med mig. Med den utgångspunkten är det väl inte förvånande att jag har höjt ett och annat ögonbryn. Jag har inte vetat vad som egentligen har skett i Rosenbad i den här frågan. Det var i det läget som konstitutionsutskottet tog saken i egna händer. Det var i det läget som jag och Ingvar Svensson utarbetade det första underlaget till det förslag som vi nu har i KU. Centern, Ny demokrati och Vänsterpartiet anslöt sig sedan till det förslaget.
Herr talman! Jag är inte heller ute efter att mocka gräl. Om vi går tillbaka till mitt första anförande fanns inte något av det som Thage G Peterson nu tar upp med där. Det kom däremot upp efter det att Thage G Peterson senare kritiserade mig för att inte vilja samarbeta. Jag menar faktiskt att man inte alltid kan tiga. Om någon kommer med påståenden som man anser är felaktiga måste man också utnyttja sin möjlighet att rätta till dessa. Det var på grund av Thage G Petersons beskyllning mot mig som jag gav min version av det hela. Den framgår säkert inte av Thage G Petersons anteckningar. Detta är fortfarande lika tragiskt. Jag tycker att det har varit det hela tiden. Vad är det vi diskuterar? Vi diskuterar inte hur vi skall komma vidare för att hjälpa barnen, utan i vilken roll jag är här. Jag tycker att det är helt klart i vilken roll jag är här. Det behöver vi inte diskutera. Det är skyddet för barnen som vi måste diskutera. Därför vill jag också ta detta tillfälle i akt och säga, bl.a. med tanke på de frågor som Catarina Rönnung har framfört, att den utredning som jag har för avsikt att sätta i gång omedelbart kommer att ta ett helhetsgrepp på barnpornografifrågan. Jag skissade på den utredningen tidigt i våras. Vi har tagit ett stort grepp när det gäller de sexuella övergreppen mot barn genom den lagrådsremiss som nu är avklarad. Den resulterar i en proposition som förhoppningsvis kommer nästa vecka. När det gäller barnpornografibrottet vill jag säga att min utgångspunkt är att vi skall ta ett helhetsgrepp för att se hur vi bäst kan komma åt detta och skydda barnen mot allt som har med barnpornografi att göra. Det innebär självfallet att en ordentlig analys av en innehavskriminalisering måste äga rum. Men först måste vi skaffa oss ordentlig kunskap om hur denna marknad ser ut i Här påstår enskilda tulltjänstemän i t.ex. USA att Sverige är ett nät. Jag känner mycket väl till detta och har därför kollat upp det. Tar vi andra kontakter får vi besked om att Sverige en gång var en viktig central för den här typen av hantering, men att bedömningen är annorlunda i dag. Vi måste ha ordentlig kunskap om hur det egentligen ser ut för att vi skall kunna angripa det på alla olika nivåer där det behövs. Jag tänker sätta i gång med detta. Jag har fortfarande inte fått någon kommentar till detta, men jag hoppas att jag inte blir KU-anmäld om jag trots kammarens beslut ser till att så sker.

Herr talman! Det finns utan tvivel de som har följt debatten om åtgärder mot barnpornografi som går omkring i tron att Moderata samlingspartiets representanter i allmänhet och dess företrädare i konstitutionsutskottet i synnerhet skulle vara motståndare till att det vidtas fortsatt kraftfulla åtgärder mot barnpornografi. Ingenting kan vara mera felaktigt. Detta är dagens betänkande i sig ett påtagligt bevis för. Jag tänker återkomma till innehållet i betänkandet, men jag vill inledningsvis uppehålla mig något vid hur debatten i det här ärendet har förts. Jag menar att Socialdemokraternas agerande är anledningen till att den felaktiga bilden har skapats. Min uppfattning är att partiet inte har dragit sig för att gå över alla gränser för att framstå som ett parti som värnar om barnen mer än andra. Det har varit någon sorts skönhetstävling i moralism, som någon har beskrivit det här. En del av denna skönhetstävling har bestått i att misskreditera den politiska motståndaren. Ett utmärkt exempel på det är de uttalanden som ordföranden i KU har gjort. Han säger så här: ''vi har tvingats släpa moderaterna med på varje åtgärd mot barnpornografi.'' Andra företrädare för Socialdemokraterna -- nu senast Catarina Rönnung i denna talarstol -- har försökt att lägga ut dimridåer genom att sjunga mer eller mindre halvkvädna visor om Moderata samlingspartiet. Herr talman! När vi i dag står framme vid ett beslut med anledning av det betänkande som KU har avlämnat kan vi konstatera att detta betänkande har en mycket stark moderat prägel när det gäller innehållet. Vi har också anledning att tro att de åtgärder som utskottet nu föreslår kommer att bli verkningsfulla. Jag tänker då främst på möjligheten att konfiskera barnpornografiskt material. Vi säger dessutom att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om straffskärpningar i de fall de lagar som gäller sedan den 1 juli i fjol visar sig otillräckliga. Detta är två mycket betydelsefulla skärpningar som i hög grad har tillkommit just på moderat initiativ. Det finns således inget fog för det missledande påståendet att ''moderaterna behöver släpas till åtgärder''. Snarast har det, herr talman, i realiteten varit tvärtom i denna fråga. Detta i kombination med utskottets förslag om särskilda polisinsatser samt förverkande av vinstmedel, som vi också har ställt oss bakom, skall dessutom läggas till de åtgärder som genom regeringens och riksdagens försorg har vidtagits under innevarande mandatperiod. Dessutom har regeringen också aviserat ytterligare straffskärpningar när det gäller bl.a. sexuella övergrepp mot barn, som justitieministern tidigare har berört. Alla dessa åtgärder och förslag har vi stått bakom. Om man dessutom då dristar sig till att jämföra med den handfallenhet som präglade de socialdemokratiska regeringsåren -- som dessutom späddes på med halvtidsfrigivning även av fångar som begått sådana här brott -- framstår en socialdemokratisk nakenhet mycket tydligt. Herr talman! Alla de åtgärder som nu är på gång har sannolikt större verkan än den omdiskuterade kriminaliseringen av innehav av barnpornografi. Det betyder inte att vi motsätter oss en kriminalisering av innehav om en utredning visar att den ger avsedd effekt. Det är den signal som vi har skickat ut. Socialdemokraterna har systematiskt, i spekulativt syfte och med barnen som redskap, försökt att förvränga och misstolka den. Socialdemokraternas agerande har, som jag sade, kallats för en skönhetstävling i moralism. Vi har vägrat att delta i den skönhetstävlingen. Alla ledamöter i KU har fått brev under den här tiden. I ett av alla de brev som jag har fått skriver någon att det krävs ett personligt mod att säga nej till barnpornografi. Nej, det gör det verkligen inte. Ingen här är nämligen för barnpornografi -- det är alldeles klart. Herr talman! Däremot krävs det mod att inte spela med i en ropande kör. När vi moderater kräver utredning och genomlysning av effekterna av lagstiftningen sker det inte därför att vi tycker att barnpornografi på något enda sätt är skyddsvärt. Det är det naturligtvis inte. Vi kräver det därför att vi vill vara säkra på vilka alla effekter blir när vi ändrar i svensk grundlag. Därför vill jag också kort citera något av det vi säger i vår reservation i betänkandet samtidigt som jag passar på att yrka bifall till den moderata reservationen. Vi säger bl.a.: ''Barnpornografi förutsätter nästan alltid ett hänsynslöst utnyttjande av barn. De som efterfrågar barnpornografi torde i många fall vara i behov av någon form av psykiatrisk vård. Utvecklingen visar dock enligt konstitutionsutskottets mening att hittills vidtagna åtgärder mot barnpornografi inte är tillräckliga. Konstitutionsutskottet anser att det framstår som stötande att enskilda personer fritt skall kunna ta befattning med material som skildrar grova övergrepp mot barn.'' Det här är något av vad vi moderater yttrar i betänkandet. Men vi anser alltså att frågan bör utredas ytterligare och föreslår därför nu de tidigare nämnda verkningsfulla åtgärder som vi anser oss kunna överblicka följderna och effekterna av. Vad sker då i utskottet? Jo, socialdemokraterna fortsätter med sin slagordspolitik och presenterar dessutom en motsägelsefull skrivning som avslöjar det dubbelspel som partiet för i den här frågan. När det inte går att kriminalisera innehav redan till 1995 driver socialdemokraterna linjen att det redan nu skall läggas fram ett vilande grundlagsförslag som skall träda i kraft 1999. Av det, herr talman, kan jag inte dra någon annan slutsats än att socialdemokraterna tydligen inte har sådan omsorg om våra grundlagar att man vill använda nästa mandatperiod i riksdagen till att göra lagstiftningen så bra som möjligt. Samtidigt som man säger detta hänger man närmast i lönndom med på den linje som vi moderater driver. För parallellt med att socialdemokraterna åt ett håll trumpetar ut att allt är klappat och klart för lagstiftning redan nu, så öppnar man en bakdörr och säger i betänkandet att en ny lag om kriminalisering av innehav inte skulle kunna bli mycket annorlunda än vad som nu förordas. Några rader senare i samma betänkande står det: Skulle det visa sig att grundlagarna bör ges en annan utformning för att tjäna sitt syfte, är nästa riksdag oförhindrad att fatta erforderliga beslut härom. Jag vill uppmana kammarens ledamöter att tänka efter vad innebörden av dessa ord är, ställd i relation till ett vilande grundlagsförslag. Socialdemokraterna påstår dessutom att åtgärden med vilande grundlag har ett symbolvärde. Till det vill jag säga att symboler inte stoppar pedofiler och barnmisshandlare, varför det som socialdemokraterna sysslar med i den delen inte är annat än kosmetik och populism. Vi vet däremot, herr talman, att de moderata förslagen, som faktiskt utgör en betydande del av ryggraden i betänkandet, skyddar barnen redan på kort sikt. På lång sikt skyddas barn bäst av en genomtänkt lagstiftning och inte av den typ av politisering som socialdemokraterna i det här fallet hängivit sig åt. Därför kan vi med tillförsikt se att vi i dag tar ett antal beslut som vi vet är för barnens bästa. Samtidigt läggs grunden till ett kommande utredningsarbete som kanske leder till ytterligare åtgärder. Det är inte utan spänning som vi väntar på att få se om socialdemokraterna är beredda att medverka till att den lagstiftningen blir den bästa möjliga. Därför vill vi, herr talman, med tanke på socialdemokraternas mycket tvetydiga skrivning i betänkandet, ha ett besked från dem i dag: Anser ni att frågan om kriminalisering av innehav av barnpornografi är helt färdigutredd, eller kommer ni under den kommande mandatperioden att medverka i ett utredningsarbete om kriminalisering av innehav av barnpornografi? Det skulle vara mycket intressant att få svar på den frågan.

Herr talman! Jag noterar att Catarina Rönnung inte svarar på frågan, om socialdemokraterna är beredda att i en utredning medverka till att lagstiftningen när det gäller innehavskriminalisering blir bättre. Jag tackar Catarina Rönnung för rådet hon gav i all kollegial vänlighet, även om hon snabbt fick det till dubbelspel och skönhetstävlan. Jag hela tiden sagt att jag personligen tror att vi kanske går mot en innehavskriminalisering. På den punkten står jag fast. Men vi är inte beredda att vidta ändringar av det här slaget utan att ha sett effekterna av lagstiftningen.

Herr talman. Redan i dag, innan vi har tagit förslaget om vilande grundlag, säger alltså Catarina Rönnung att hon är är beredd att gå ifrån det vilande grundlagsförslaget om förbättringar framkommer. Jag tycker att det är ett mycket intressant besked till riksdagens kammare. Vi får därmed också svar på det jag sade om dubbelspel och skönhetstävlan. Catarina Rönnung ger det svaret när hon säger att man uppenbarligen är beredd att utreda vidare, trots att man anser att produkten är färdigutredd i dag. Det visar att detta är exakt vad socialdemokraterna ägnar sig åt.

Herr talman! Det var roligt att höra att Stig Bertilsson inte är moralist. Jag har länge väntat på att det skulle finnas en sådan här i kammaren. Däremot tycker jag att Stig Bertilsson visst kan ställa upp i skönhetstävlingar. Stig Bertilsson vill gärna ha kraftiga åtgärder mot barnpornografi -- bara inte nu. Det är som att säga att det finns litet moderat prägel på betänkandet. Det är ett svagt betänkande i de delarna. Det beror just på det krav på fem-sjättedelsmajoritet som finns i konstitutionsutskottet. Jag blev mycket nyfiken när Stig Bertilsson sade att det fanns socialdemokratiska skrivningar i det här betänkandet som innehöll tvetydigheter. Ojdå, var fanns de? Jag började febrilt leta, och jag hittade faktiskt ett särskilt yttrande av Hans Göran Franck. Var det det han menade? De övriga skrivningarna i utskottets betänkande står faktiskt en bred majoritet i utskottet bakom. Med förslaget om innehavskriminalisering har vi lagt en mycket god grund. Ingen regering kan springa ifrån den här frågan. Däremot kan man förbättra allt lagstiftningsarbete. Vi har gjort ett tillkännagivande när det gäller åldersgränserna. Det kan man mycket väl arbeta in framöver om man hittar en bra lösning. Förbättringar kan man alltid åstadkomma. Men ett av syftena är att se till att det inte blir några försämringar eller att barnens rättsskydd hotas. Det är ett symbolvärde, säger Stig Bertilsson. Det stoppar minsann inga pedofiler. Nej, men tillkännagivande om övervägande av straffskärpningar stoppar förstås pedofilerna. Tillkännagivanden är kanske mycket verkningsfullare i det avseendet. Jag tror att Stig Bertilsson skall vara litet försiktig med att tala om ryggrad i de här sammanhangen.

Herr talman! När det gäller ökade polisinsatser och förverkande av vinster är det möjligtvis Ingvar Svenssons förslag. Det är bra i så fall. Möjligtvis är det KU:s ordförandes förslag från början. Jag har inte på något sätt försökt tillskriva oss de förslagen heller. I det avseendet noterade jag att vi har ställt upp på de förslagen därför att vi tror att de kan bli verkningsfulla. Men jag har inte en sekund försökt att göra dem till våra från början.